Herr talman! Även om jag inte är tillfredsställd med svaret på min fråga ber jag att få tacka för detsamma. Av det lämnade svaret framgår tydligt och klart att en nedläggning av en järnvägsstation kan innebära en försämrad postservice för en bygd. I motiveringen till min fråga har jag också hänvisat till ett konkret exempel som belyser detta. Mitt exempel är hämtat från Floby i Skaraborgs län. Detta samhälle har ett invånarantal om ca 2000 personer. Om man postar ett brev i Floby efter kl. 14.15 en lördag och brevet är adresserat t.ex. till Falköping kommer det inte adressaten till handa förrän tisdag förmiddag. Postbefordran tar med andra ord tre dagar. Skulle det vara fråga om en dubbelhelg blir tidsåtgången ännu längre. Avståndet mellan Floby och Falköping är - Nr 73 endast ca två mil. Torsdagen den Där man tidigare tömde brevlådor på söndagar och andra helgdagar 26 februari 1976 har man genom nedläggningen av järnvägsstationen i Floby gått miste = om den service som en postlådetömning innebär. Detta förhållande, herr Om framtida beslut kommunikationsminister, är inte tillfredsställande. Ett minimikrav är rörande nedläggenligt min mening att det i ett sådant samhälle som det här är fråga = ning av järnvägslinom borde vara möjligt för postverket att bibehålla sin tidigare service, jer så att brevlådorna töms även sönoch helgdagar. Försämringen från resandesynpunkt genom att SJ har lagt ned järnvägsstationen skall inte behöva innebära en försämrad postservice. Så har tydligen blivit fallet för de människor som här berörs, och jag är ledsen att behöva vidarebefordra det av herr kommunikationsministern lämnade svaret till dem.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag i fortsättningen ämnar överlåta åt riksdagen att fatta beslut i förekommande nedläggningsärenden. Med det uttalande av mig som herr Turesson åberopar har jag velat understryka, att det är riksdagen som har att ta ställning till det statliga stöd som SJ erhåller för drift av olönsamma järnvägslinjer. Självfallet finns det ett nära samband mellan järnvägsnätets omfattning och det anslag som riksdagen beviljar. I fråga om den fortsatta hanteringen av nedläggningsfrågorna innebär trafikpolitiska utredningens förslag en ordning som medför att riksdagen tar ställning till vilka delar av bannätet som på sikt skall vara kvar och vilka delar av detta som skall kunna bli föremål för nedläggningsprövning av regeringen. I sammanhanget förutsätts således en konkret avgränsning av bannätet som bestämmer utrymmet för regeringens handlande. Utan att regeringen har tagit ställning till trafikpolitiska utredningens förslag —- som i denna del godtagits av det stora flertalet remissinstanser — kan jag väl säga, att jag tycker att det ligger mycket i en sådan ordning.

Herr talman! Vi vet alla att allmänheten ofta blir mycket upprörd när järnvägstrafik läggs ned. Vi vet också att i sådana sammanhang riktas mycket hård kritik mot statens järnvägar. Det sker både från allmänhetens sida och från allmänhetens representanter här i riksdagen — och inte 157 minst från press, radio och TV. Men ytterst få av dem som kritiserar tycks komma ihåg att det är regeringen som fattar alla beslut om nedläggning av järnvägstrafik och att regeringen alltså har ansvaret för att tillbörlig hänsyn tas till samhällsekonomi och näringsliv och inte bara till SJ-företagets ekonomi. Kommunikationsministern uttalade här i riksdagen den 12 februari följande enligt protokollet: ”Låt mig sedan som en allmän kommentar säga att jag finner det viktigt att jag och därmed regeringen slår fast att det är riksdagen och ingen annan som beslutar om förändringar i vårt lands järnvägsnät.” Sakligt sett är det uttalandet felaktigt. Men det är kanske inte det mest väsentliga. Jag tycker att det viktigaste är att formuleringen är så förrädisk. Den kan ge allmänheten intrycket att regeringen inte har det fulla ansvaret för nedläggning av järnvägstrafik. Och det är naturligtvis mycket illa om regeringen vill försöka komma ifrån det ansvar som obestridligen ligger just på regeringen enligt riksdagens beslut 1963 —- och det beslutet gäller än. Jag kan förstå att sådana här nedläggningsärenden är besvärliga för regeringen. De är politiskt obekväma. Det är ingen tvekan om den saken. Vi har inte haft några nedläggningar under senare år — jag vet inte ens om vår nuvarande kommunikationsminister har fattat något sådant beslut — men det förändrar inte i sak vad jag har velat påtala i det här fallet, nämligen att det inte är riktigt att man från något håll försöker komma ifrån sitt ansvar. Det är inte riktigt att formulera det så, att sådana missförstånd kan uppstå som det här uttalandet ger anledning till.
Herr talman! Jag tror inte att det råder några som helst delade meningar om att vi har en mycket förändrad situation i vårt samhälle när det gäller beslutsordningen inom trafikområdet. Vi lever inte längre i en tid där det är möjligt med samma beslutsordning som för låt oss säga 15-20 år sedan. All trafik — både järnvägstrafik och andra kommunikationer av olika slag — blir mer och mer integrerad. Det är inte bara möjligt utan nödvändigt att få övergripande trafikpolitiska beslut konfirmerade av riksdagen. Trafikpolitiska utredningen har med utgångspunkt i sina direktiv tillämpat den satsen hittills, och ingen av de remissinstanser som har yttrat sig över utredningens förslag har, som jag sade, haft något att erinra mot det.

Man kan inte leva kvar i en beslutsordning som innebär att riksdagen skulle ställas utanför just i frågor som rör järnvägarna men inte i några andra.
Herr talman! Låt mig först be kommunikationsministern om ursäkt för att jag glömde att tacka för svaret. Jag tackar så mycket för det. Det är alldeles riktigt, som kommunikationsministern säger, att riksdagen bör ha inflytande på de övergripande trafikpolitiska frågorna. Jag vill gärna i det sammanhanget anknyta till vad kommunikationsministern anför i första meningen av sista stycket i sitt svar, där han framhåller att riksdagen i framtiden skall ta ställning till vilka delar av bannätet som på sikt skall vara kvar. Det var precis det som jag i en interpellationsdebatt med kommunikationsminister Norling för något år sedan påpekade borde ha gjorts redan innan den regionala trafikplaneringen sattes i gång. De delar av det övergripande nätet av kommunikationslinjer som skall vara kvar är nämligen av grundläggande betydelse för den regionala trafikplaneringen. Men den gången hade kommunikationsministern inte samma åsikt som jag, och det beklagar jag. Det är glädjande att kommunikationsministern nu har kommit fram till den ståndpunkten. Vi har som sagt icke några delade meningar om att riksdagen bör ha medinflytande i dessa sammanhang. Anledningen till att jag tagit upp denna fråga är den formulering som användes här den 12 februari och som gav intrycket att det för närvarande är riksdagen som beslutar och som hittills har beslutat — trots att det i själva verket är regeringen som har det fulla ansvaret.
Herr talman! Bara två saker. Det ena är att vi knappast hade, som herr Turesson tidigare önskade, kunnat fastställa hur vårt framtida järnvägsnät skall se ut innan vi slutförde den regionala trafikplaneringen. Det hade varit detsamma som att låsa utredningens arbete redan från början. Det tror jag således inte alls skulle ha varit någon lyckad lösning, åtminstone inte för dem som skulle arbeta fram ett underlag för en framtida trafikplan ute i länen. Sedan kan man naturligtvis, herr Turesson, tvista om vem som i dag bestämmer om huruvida järnvägar skall läggas ned i vårt land. Jag har en alldeles bestämd känsla av att det är vissa svårigheter för kommunikationsministern att bestämma detta utan att riksdagen är med på det.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat mig, vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förebygga viltkollisioner på särskilt olycksdrabbade men Jag är väl medveten om de problem som viltolyckorna innebär. Redan år 1972 uppdrog regeringen åt statens vägverk att i samråd med trafiksäkerhetsverket svara för forskning och försöksverksamhet angående viltolyckor på vägar. Denna forskning leds av en projektgrupp, i vilken ingår representanter för, förutom nämnda myndigheter, även naturvårdsverket, rikspolisstyrelsen och Svenska jägareförbundet. Forskningen bedrivs f. n. vid zoologiska institutionen och statistiska forskningsgruppen vid Stockholms universitet. Medel för forskningen utbetalas ur älgskaderegleringsfonden. Enligt den uppgjorda forskningsplanen bedrivs arbetet genom dels insamling och analys av statistiska data, dels kontrollerade försök i laboratoriemiljö och dels försök i naturlig miljö. I en inhägnad vid Stockholms universitets forskningsstation Tovetorp har sålunda beteendet hos älgar studerats närmare. Försök i naturlig miljö har genomförts utmed vägar i Södermanlands län, där älgars vandringar har följts med hjälp av radiosändare. I avvaktan på resultaten från pågående forskning står f. n. främst följande åtgärder till buds för väghållare och jaktvårdare i kampen mot viltolyckorna, nämligen uppsättande av dels viltvarningsmärken, dels s.k. viltspeglar i kombination med röjning längs vägarna och dels viltstängsel. De åtgärder som vägverket härvidlag vidtar är anpassade efter de lokala förhållandena. I sammanhanget tar man till vara den erfarenhet, som på resp. orter finns hos polis, jaktvårdare etc.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Den forskning som kommunikationsministern hänvisade till känner jag till. Såvitt jag har mig bekant har den pågått ungefär två år. Man har satsat ca 250 000 kr. per år på dessa forskningsinsatser. Denna forskning är naturligtvis mycket värdefull även om framgången väl varit något blandad. BI. a. har tydligen försöken att applicera radiosändare på frigående älgar i sörmlandsnaturen visat sig besvärliga att genomföra. Det har bara lyckats i sju åtta fall, sägs det. Men det finns ändå anledning att fråga sig när denna forskning kan leda till något resultat och om någon utvärdering av forskningsarbetet är aktuell. Självfallet är det viktigt att vi så snart som möjligt kan nå fram till praktiska åtgärder. Vi får ju inte låta alltför många djur gå till spillo, kanske även människoliv, i avvaktan på att få något bra recept. Det finns, som kommunikationsministern också pekade på i sitt svar, redan ett antal åtgärder som man kan vidta men som man i många fall inte har vidtagit, trots att det i och för sig med hänsyn till skadefrekvensen skulle vara befogat. Enligt vad man har sagt mig kostar ett viltstängsel ungefär 42 kr. metern. Det innebär att för huvuddelen av den vägsträcka som jag i min fråga pekade på som exempel skulle man kunna klara sig med en satsning på ungefär 168 000 kr., om man nämligen sätter upp viltstängsel på sträckan Södertälje-Järna trafikplats. För den i detta sammanhang relativt blygsamma kostnaden kan man rädda något tiotal rådjur om året och åtskilliga älgar. Men förmodligen skulle man få en mycket snabb räntabilitet på dessa pengar bara genom inbesparade bilskadekostnader. Till detta kommer humanitära värden i och med att man minskar risken för personskador av olika slag. Dessutom bör viltvårdseffekten beaktas. Vi hade ju här i riksdagen för inte länge sedan en mycket häftig debatt om hur många älgar man skulle få skjuta. Att älgarna stryker med på våra vägar i stället är kanske inte så mycket bättre. Det finns givetvis många vägsträckor i vårt land där man har en hög frekvens av älgoch andra viltolyckor och där det skulle behövas åtgärder. Eftersom, som jag sade, kostnaden för sådana åtgärder betalar sig själv ganska snabbt, vare sig man begagnar viltstängsel eller viltspeglar, skulle det vara värdefullt om kommunikationsministern ville ta initiativ till snabbare åtgärder på detta område, så att vi får något gjort innan alltför många ytterligare olyckor händer.
Herr talman! Det går inte att säga när en sådan här forskning kan vara avslutad. Den skall pågå kontinuerligt, för att man från år till år skall kunna förbättra möjligheterna att skydda djuren och, i första hand naturligtvis, trafikanter som råkar ut för viltkollisioner. Det är emellertid svårt att säga vilka åtgärder som visat sig mest effektiva. Herr Granstedt yttrade själv inte någonting som motsade att han delar uppfattningen att det är förenat med stora svårigheter att förlita sig på det ena eller andra slaget av försök. Varningsmärken kostar exempelvis inte mycket att sätta upp. Tyvärr visar statistiken, även om den inte är helt fullständig, att vi som trafikanter nonchalerar dessa märken i oroväckande grad och åker förbi dem i alltför stor utsträckning utan att ta någon som helst notis om dem. Vi kör ungefär lika fort som vi skulle ha gjort om märkena inte hade suttit där. Det är ett bekymmer och ett problem hur vi själva skall bli mera uppmärksamma på att märkena finns där. Också viltspeglar har använts och används. Det är en bra metod, om de kan appliceras på rätt sätt och utnyttjas i de områden där man vet att det är ett stort antal djurpassager. Viltstängsel slutligen, som är den tredje nu mest kända metoden, är naturligtvis mycket bra. De problem som man därvidlag väl närmast bör försöka lösa är kanske inte enbart att minska anläggningskostnaderna, som är ganska höga vid uppsättningen av viltstängsel på långa sträckor. Man kanske inte så ofta tänker på att om viltstängsel sätts upp på till räckligt långa sträckor — låt oss säga miltals utefter samma väg — förhindras en naturlig kommunikation mellan olika stammar av vilt på båda sidor av vägen. Det kan då uppstå biologiska och andra problem. Jag skall inte utveckla dessa här, men jag tror att herr Granstedt kan hålla med mig om att det finns sådana problem i sammanhanget.
Herr talman! När det gäller forskningen önskar naturligtvis inte heller jag att den snart skall vara avslutad, om man med detta menar att forskningsarbetet läggs ner. Däremot är det givetvis värdefullt om vi så snart som möjligt av detta forskningsarbete kan få fram mer påtagliga praktiska resultat som kan tillämpas. Det är alldeles riktigt som kommunikationsministern säger att det i många sammanhang kan vara svårt att finna de rätta metoderna. Den effektivaste metoden är väl i de allra flesta fall just viltstängsel, eftersom dessa något så när väl avskärmar djuren från vägen, men det är självklart att man måste begagna dem med måtta för att inte störa stråken för djuren. Den vägsträcka som jag tog som exempel är en motorvägssträcka. Lika litet som vi vill ha människor springande på motorvägarna, lika litet vill vi ha vilt springande på våra vägar över huvud taget. Anlägger man en motorväg tror jag nog att man på det hela taget får räkna med att den blir en barriär som viltet intet med fördel kan passera över. En sådan sträcka borde alltså vara lämplig för uppsättning av viltstängsel. Här är alltså, som jag ser det, ett typiskt exempel där man borde sätta upp viltstängsel och där detta också ur krasst ekonomisk synpunkt ganska snabbt skulle löna sig, förutom de mycket betydande övriga värden som man därigenom skulle vinna. Det finns naturligtvis också många andra sådana lämpliga sträckor runt om i landet. Jag har en känsla av att det till en inte så liten del är fråga om att ställa erforderliga resurser till förfogande. Och i det här fallet liksom i många andra fall är det viktigt att man inte låter pågående forskningsarbete och pågående undersökningar bli ett hinder för handlandet, utan att man också bör vidta åtgärder medan utvecklingsarbetet pågår för att få fram ännu bättre åtgärder.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra att m/s Gripen tas ur trafik. Fru Tillander har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att trygga sysselsättningen för den personal som friställs genom nedläggning av den färjeförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn som ombesörjs av ”Gripen”. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I förra veckan blev jag av Öresundsbolagets ledning informerad om bakgrunden till bolagets beslut att försälja ”Gripen”. Jag hade i anslutning härtill också överläggningar med företrädare för de ombordanställda. Jag gav därefter uttryck för regeringens uppfattning att bolaget är i behov av snabb ekonomisk konsolidering och att bolagets beslut var ägnat att medverka till en sådan. Med hänsyn härtill förklarade jag att regeringen inte har för avsikt att vidta några åtgärder i syfte att ändra beslutet. Självfallet är oron stor bland de anställda som berörs av beslutet. Jag har också för SJ-ledningen understrukit vikten av att man i all möjlig mån söker bereda den personal som skulle komma att friställas genom försäljningen annan sysselsättning i verket eller till detta knutna bolag. I de fall detta inte går får sedvanliga arbetsmarknadsåtgärder vidtas.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

För personalens del skulle en drastisk avveckling av trafiken efter sommaren innebära arbetslöshet för många anställda, och av lättförklarliga skäl är oron stor bland dessa kategorier. Det råder redan stor arbetslöshet inom sjöfartsnäringen. Därför är det inte lätt att få ett nytt arbete. Enligt uppgift arbetar f.n. en utredning om Sundstrafiken. Det förefaller rationellt att först avvakta det resultat som den utredningen kommer fram till innan man vidtar en sådan åtgärd som den nu beslutade. Förlustsiffrorna för Öresundsbolaget det senaste året utgör visserligen en ofrånkomlig verklighet. Men det är svårt att förstå att det som på senaste tiden drabbat Öresundstrafiken avviker så bjärt från de optimistiska prognoser för framtiden som utredningarna om broalternativen gav uttryck för. Dessa är utmärkta fyndgruvor. Här är ett av argumenten: ”Det är nödvändigt att i H-H och K-M-lägena sätta in efter hand ökat antal färjor och båtar som samtidigt får ges en ökad kapacitet.” Utifrån ett sådant perspektiv måste färjeledens framtid anses som säkrad samtidigt som det förefaller märkligt med den senaste tidens kriser och den närmaste tidens osäkerhet. Det är svårt för malmöbor att tänka sig sin stad utan Köpenhamnstrafik. Den bidrar till Malmös turistliv och representerar en mer än sekelgammal tradition. Den fyller alltjämt ett stort behov. Hur de ekonomiska problemen skall lösas är ovisst i dag, men lösningen får inte vara en omöjlighet. Därför är den varslade personalens problem ochså Malmös problem i dubbel bemärkelse. Man har intrycket att det fattade beslutet kom för hastigt, och det intrycket ger också svaret här i dag. Jag vill ställa frågan till herr Norling: Vore det inte möjligt att ompröva beslutet, tills vidare låta trafiken fortgå oinskränkt, hålla personalen sysselsatt, räkna med en viss naturlig avgång här som i så många andra fall, slutföra de utredningar som pågår, höra kommunens synpunkter på trafikens betydelse och under tiden lösa de ekonomiska problem som kan uppstå och hoppas på den framtid som herr Norling själv så optimistiskt har tecknat för trafikutvecklingen över Öresund? Kanske kan man också hoppas på att kommunikationsministern på något sätt i samråd med kommunen säkerställer en fortsatt trafik i nuvarande omfattning.

Herr talman! Också jag får tacka kommunikationsministern för svaret även om jag vet att malmöborna inte är särkilt tacksamma och inte de många i södra Sverige som nyttjar kommunikationerna över Sundet. Det har ju blivit nästan signifikativt för den praktiska politiken när det gäller kommunikationer att man försöker öka lönsamheten genom att dra in kommunikationsmedel. Det tycker jag nog är en mycket vansklig väg. Här har vi nu, som fru Tillander var inne på, alla dessa som blir friställda! Och vi drar ju också in allmänhetens möjligheter till kommunikationer över Sundet! Det är ju dock här fråga om två mycket stora städer, porten ut till kontinenten! Och där minskar vi från sju fartyg ner till två. Kan det vara rimligt? Och hur skall för resten sommartrafiken klaras? Det blir ju ett katastrofläge! Orsaken till den svåra ekonomiska situationen är ju, som kommunikationsministern säkert väl vet, Travemiändelinjen. Den är boven i dramat eftersom det övriga Öresundsbolaget har gått med en vinst på 5,6 milj.kr. Travemindelinjens förlust 1975 var 9,6 milj.kr., och den sammanlagda förlusten för bolaget var 4 milj.kr. Därför måste det övriga Öresundsbolaget ha gått med vinst. Jag tycker det är orimligt att man inte kan ta något initiativ. Det är ett bedrövligt svar, herr kommunikationsministern, att man inte har för avsikt att vidta några åtgärder. Något initiativ kan man väl ta! Hur i all världen skall man kunna göra en ekonomisk konsolidering genom att sälja ett 20 år gammalt fartyg, när man för ett motsvarande fartyg - Absalon — för några år sedan fick 3 miljoner danska kronor, såvitt jag minns? Vad betyder det när man har så stora hål i säcken? Det är verkligen att hoppas att något initiativ tages. ”Gripen”, som nu är i farozonen, har ju undan för undan haft ett ökande passagerarunderlag de tre senaste åren. Jag är övertygad om att när man blir av med Travemiändelinjen kommer detta att bli ett bärigt och bra företag.
Herr talman! Vi bör kanske i den här diskussionen ändå börja med att klara ut den situation under vilken vi arbetar. Fru Tillander och herr Werner i Malmö! Aktiebolagslagen ger klara besked om vad ett bolag har att göra i en situation som den som Öresundsbolaget har hamnat i nu. Bolagets handlingsutrymme är i dag mycket begränsat. De alternativ som står till buds ter sig mycket dyrare än vad som nu görs. Det är angeläget att åtminstone herr Werner här i en replik — om han nu har tänkt sig en sådan — klarar ut om vi skall sätta oss över aktiebolagslagen i fråga om ”Gripen”. I själva sakfrågan har det kommit allt fler rapporter om färjerederier som har bekymmer och skär ned sin flotta, inte bara i Öresund utan även i andra områden. Öresundsbolaget har ekonomiska bekymmer. Under senare år har verksamheten gått med förlust. 1974 var det en förlust på 4 milj.kr., 1975 en förlust på 2 milj.kr., och för 1976 beräknar man att förlusten blir mellan 5 och 6 milj.kr. — med beaktande av de besparingseffekter som kan uppnås genom åtgärder som nu är beslutade. På tre år blir det en förlust på mellan 11 och 12 milj.kr. I det läget menar herr Werner och fru Tillander att vi från regeringens sida inte allenast skall sätta oss över aktiebolagslagens regler utan dessutom gå in och satsa till ytterligare förluster i bolaget — utan att här tala om var dessa pengar skall tas ifrån. Jag tycker att vi till en början skall sanera debatten i dessa två delar.
Herr talman! Herr Norling tangerade frågan om styrelsebeslut. Jag tycker att det är litet underligt att det inte skulle gå att påverka styrelsebeslut. Det är precis som om styrelserummen fortfarande är slutna världar utan kommunikation med världen utanför. Det är ju den kontakten som de anställdas representanter skall upprätthålla. Nog tycker man att de företag och styrelser som är SJ närstående, dvs. våra egna, inte skulle vara uteslutna från påverkan — och särskilt i sådana här fall där sociala hänsyn spelar in.
Herr talman! Kommunikationsministern redovisade förlustsiffrorna. Men jag vill ännu en gång erinra om att de ligger på Travemändelinjens sida. De övriga linjerna har inte blivit drabbade av förluster men får nu bära skulden så att säga, och det tycker jag är ovettigt. Sedan har vi väl inte önskat något ministerstyre i den här frågan och att man skulle köra över aktiebolagslagen. Men nog har landets kommunikationsminister ansvar för kommunikationerna även här, och något initiativ skulle man väl kunna ta till fromma för landets många trafikanter över Sundet. Jag är säker på att om man inte gör något effektivare från statlig sida så kommer andra företag att lägga sig i verksamheten — det har ju redan aviserats intresse från utländsk företagsamhet — och det vore väl ändå sorgligt.
Herr talman! Jag vill gärna understryka det angelägna i att den kvarvarande personalens anställningstrygghet och arbetsvillkor i första rummet beaktas. De akuta personalproblem som uppstår i den här situationen måste naturligtvis också lösas. Det finns alltså två personalproblem — de akuta, och de mer långsiktiga för dem som blir kvar i bolaget. Det är angeläget — och det har jag sagt i mitt svar — att SJ-ledningen, som närmast ansvarig, tillsammans med de bolag som ändå är dotterföretag till SJ ser till att så många som möjligt av dem som blir friställda får jobb inom SJ-koncernen. Det har vi sagt till SJ, och man kommer naturligtvis också att se till att så sker. Sedan har vi andra arbetsmarknadsåtgärder att sätta in. Det är angeläget för mig att betona att i den delen skall vi naturligtvis från regeringens sida som vanligt agera för att se till att de anställda får bästa möjliga behandling. Det var den ena frågan. Den andra fick jag tyvärr kanske inte något klarare besked om. Men det kan ju ändå vara värdefullt för mig att föra fram en liten följdfråga i sammanhanget, innan vi avslutar debatten. När det gäller trafiken över Ålands hav drar man just i dessa dagar in ett par stora passagerarfärjor. Det är inte SJ utan ett annat bolag som gör det. Enligt uppgift rör det sig om ca 300 ombordanställda som där kommer att mista sina anställningar. Är det herr Werners i Malmö uppfattning att staten även i det fallet skall sätta sig över aktiebolagslagen och gå in och sörja för en fortsatt drift av dessa två färjor? Nästa gång inträffar det i något annat farvatten. Herr Werner kanske kan konkretisera var gränsen går för ingripande då det gäller ombordanställda på färjor i svenska farvatten.
Herr talman! Det låter bra med de här åtgärderna för sysselsättningen och de arbetslösa. Men jag vill egentligen betrakta det som ett standardsvar. Man tvivlar inte alls på den goda viljan, men när man tänker på vilka svårigheter som finns kanske man kan tvivla på förmågan. Det är redan arbetslöshet i de branscher som de här människorna är sysselsatta i. Medelåldern är ofta hög — de som det gäller är väl i de flesta fallen över 40 år. Det underlättar inte omplaceringen. Ungefär 40 96 är invandrare; inte heller det underlättar. Dessutom finns det ett inte så litet inslag av kvinnor. Uppgiften att skaffa dem arbete är inte lätt. Oddsen mot herr Norlings linje är ganska starka, och därför kan man ifrågasätta om det ändå inte är bättre att göra något åt ”Gripen” och invänta utredningen om trafiken eller i varje fall göra en undersökning och se bättre tider och konjunkturer an. Kanske kan man, om det finns möjligheter, ge ett slags statligt lagerstöd, för det är ju en kapacitet som i alla fall skall bibehållas. Det kan hända att detta trots allt samhälls ekonomiskt skulle löna sig — att öka på arbetslösheten är inte heller Nr 73
Herr talman! Kommunikationsministern tar ett exempel från Ålands Om sysselsättningen hav. Det är klart att man kan finna flera exempel, men att det går snett — vid Sonabs anläggpå ett håll gör ju inte saken bättre på andra håll. ning i Lövånger, Jag har aldrig yrkat på att kommunikationsministern skulle sätta sig — Mm.m. över aktiebolagslagen, men nog bör det finnas möjligheter för departementet att ta sådana initiativ att man tryggar kommunikationerna i dessa leder. Hur det praktiskt skall te sig löser man ju inte under en kort frågestund, utan det är väl departementets huvudvärk.
Herr talman! Till det sista vill jag säga att visst skall vi se till att vi tryggar kommunikationerna över Öresund. Frågorna i dag gällde emellertid, om jag har läst dem rätt, fartyget Gripen.
Herr talman!

Sonab lokaliserades ursprungligen till Stockholmsområdet. Viss produktion av högtalare hos underleverantör i Lövånger påbörjades omkring år 1970. Något år senare beslöt bolaget att bygga egen fabrik i Lövånger, vilken invigdes år 1972. År 1974 förvärvades AGA Mobilradiorörelse med fabrik i Gävle. Sonab har verksamhet på tre platser här i landet, nämligen i Lövånger, 167 Produktsortimentet omfattar i dag audioprodukter och kommunikationsprodukter. Sonab har sedan år 1970 gått med förlust. År 1974 blev den ekonomiska krisen akut med en förlust på drygt 50 milj.kr. Också år 1975 gav stora förluster, ca 35 milj.kr. Förlusterna sammanhänger framför allt med överkapacitet på marknaden, en överdimensionerad administration, olönsamma dotterbolag, lagerförluster i agenturrörelsen samt tidigare brister i ekonomistyrningen. Sonab hår genom olika åtgärder sökt minska förlusterna. De åtgärder som hittills har vidtagits har dock visat sig vara otillräckliga för att vända den ekonomiska utvecklingen. I en av Sonab företagen utredning föreslås nu att företaget skall delas upp på två produktdivisioner, audio och kommunikation. Av företagets ca 960 anställda finns f.n. ca 260 i Lövånger. Om de av Sonab föreslagna åtgärderna vidtas kommer tillverkningen av kommunikationsradioprodukter och personsökarsystem i Lövånger att flyttas till Gävlefabriken under är 1976. Detta skulle innebära en personalreducering i Lövånger. Jag har erfarit att personalorganisationerna har bildat en gemensam facklig arbetsgrupp för den fortsatta rekonstruktionen av Sonab. Arbetsgruppen har beslutat att anlita en egen ekonomisk konsult, s.k.'arbetstagarkonsult. Konsultens arbetsuppgift blir att tillsammans med den fackliga arbetsgruppen ta del av och granska det material som ligger till grund för den av Sonab föreslagna rekonstruktionen. Dessutom har en arbetsgrupp tillsatts för att samordna ansträngningarna att finna en lösning på de sysselsättningsproblem som kan uppstå vid en eventuell personalreducering i Lövånger. I denna arbetsgrupp kommer att ingå representanter för Sonabs ledning, personalen, Skellefteå kommun, Statsföretag AB samt regeringskansliet. För att underlätta arbetsgruppens arbete kommer inga varsel om uppsägning att göras i Lövånger före den 1 maj 1976. Beslut om personalminskning och åtgärder för att minska konsekvenserna vid en eventuell personalminskning kommer att fattas först sedan arbetsgruppen har lagt fram förslag.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation om förhållandena vid Sonab och om hur framtiden ser ut för företaget. Min första fråga i interpellationen gällde orsakerna till det dåliga resultatet vid Sonab, och på den frågan anser jag mig inte ha fått ett tillräckligt uttömmande svar. Personalen i Lövånger och Vällingby har ställt liknande frågor både till Sonabs och Statsföretags styrelser och till industriministern, och personalen har samma omdöme om de svar som man då har fått. Jag har i min interpellation bl.a. tagit upp Sonabs inköp av AGA Mobilradio i Gävle. I flera skrivelser till industriministern samt till Sonabs och Statsföretags styrelser har de anställdas organisationer begärt svar Nr 73 på samma fråga som jag nu har ställt, men inte heller de har fått något Torsdagen den besked. Redan när AGA Mobilradio köptes av Sonab var de anställda 26 februari 1976 i Vällingby och Lövånger kritiska mot köpet. De fick inte information = om att Sonab planerade inköpet, de fick inte reda på vad köpet egentligen - Om sysselsättningen innebar och de kände stark oro för vad det nya produktionsstället i vid Sonabs anlägg Gävle skulle komma att innebära för deras egna jobb. De visste nämligen = ning i Lövånger, att kapaciteten i Lövånger och Vällingby var tillräcklig. Den motivering — m.m. som angavs av företagets styrelse var att samgåendet ”skulle stärka Sonab inför framtiden” och att ”sysselsättningen därmed skulle tryggas för de anställda på Sonab”. Personalen reagerade starkt mot mörkläggningen av affären. De anställda har också i olika omgångar och på skilda sätt uttryckt sitt missnöje med den bristfälliga informationen i företaget. Bl. a. skrev SIF-klubben inom Sonab i Vällingby i maj månad 1975 till industriministern om den. Det brevet besvarade industriministern ett halvår senare. I sitt brev pekar personalen på att bokslutet för 1974 visar en förlust på ca 50 milj.kr. Bokslutet för 1972 visade ca 2 milj.kr. i förlust och för 1973 ca 21/2 milj.kr. Den avgörande skulden till förlusten på 50 milj.kr. första året efter samgåendet med AGA tillskriver personalen naturligtvis detta samgående. Sonabs styrelse har svarat på brevet i en bilaga till industriministerns svar till de anställda. Man säger där att köpet av AGA behövdes för att produktionskapaciteten skulle bli tillräckligt stor. Den utredning som gjorts en kort tid därefter — sedan 1975 års bokslut visat en förlust på omkring 35 milj.kr. — innebär att produktionskapaciteten på de olika produktionsställena är minst 50 ". för stor och att fabriken i Lövånger, alltså det ursprungliga produktionsstället för Sonab, ensam har fullt tillräcklig kapacitet för Sonabs behov. Personalen i Lövånger och Vällingby har dragit slutsatsen att de nu mister sina jobb genom det olyckliga köpet av AGA. Vid Sonab i Lövånger är läget efter köpet att man kör med en kapacitet som ligger långt under lönsamhetsgränsen. Samtidigt är kapaciteten för stor med hänsyn till vad man har möjligheter att sälja. Detta är ganska enkla fakta, som varje jobbare ser och begriper. De vill nu höra industriministern förklara det här köpet och framlägga filosofin bakom det. Jag noterade att industriministern inte med ett ord nämnde att Sonab vid köpet övertog orderstocksförluster på över 15 milj.kr. Och då betalade man ändå en köpeskilling på mellan 30 och 40 milj.kr. vid företagsförvärvet. Jag anhåller att industriministern redogör för affären med AGA. Jag har träffat representanter för personalen. De är naturligtvis bittra och besvikna över att Sonab gjort denna affär. Inte heller de har lyckats tränga igenom den mur av frågor som återstår kring affären, som de betraktar som i hög grad orsaken till företagets och deras egen nuvarande situation. 169 Metalls avdelning i Lövånger har också bett att få tillsätta en egen utredning. Man gjorde det då ryktena i slutet av 1975 började gå om företagets svåra läge och då det blev känt att det fanns en utredning som föreslog drastiska inskränkningar i driften i Lövånger och Vällingby. Man ville göra denna granskning innan Sonabs styrelse och sedan Statsföretags styrelse tog ställning till utredningsförslaget om inskränkningar. Tyvärr hade inte de båda styrelserna tid att vänta på att Metalls expert fick göra sin granskning utan fattade beslut innan den möjligheten kunde utnyttjas. När sedan beslutet framlades åkte ordföranden i Sonab herr Hjalmarsson — han är också vice ordförande i Statsföretag — upp till Lövånger för att ge information. De anställda blev mycket missnöjda med detta informationstillfälle. Herr Hjalmarsson hade mycket begränsad tid till sitt förfogande — han skulle resa tillbaka till Stockholm samma kväll. På de frågor som hann framställas kunde han inte ge något tillfredsställande svar, han var inte tillräckligt informerad. Personalen i Lövånger och Vällingby är naturligtvis chockad och rädd för framtiden. De anställda där funderar på om de kommer att få behålla sina jobb eller få någon likvärdig sysselsättning. Särskilt bekymmersamt är läget i Lövånger, det står klart för alla som någorlunda känner till de lokala förhållandena. Lövånger är en mycket liten ort i närheten av Norrlandskusten. Den är helt beroende av företaget Sonab. Stora kommunala investeringar har gjorts i Lövånger sedan Sonab etablerade sig där i början på 1970-talet. Ett stort bostadsbyggande har satts i gång med betoning på villabyggande, eftersom det är naturligt i en ort av den här karaktären. Här har alltså både samhället och de enskilda anställda gjort stora investeringar, och de är nu bekymrade över om dessa kommer att visa sig ekonomiskt och psykologiskt hållbara i framtiden. Det som kan lindra och dämpa oron är ett klart uttalande från industriministern, att Sonab och Statsföretag och i sista hand regeringen tar ansvaret för de anställda i Lövånger, garanterar dem ett likvärdigt jobb också i framtiden. Det är det beskedet som de anställda och hela den här regionen väntar på.

Herr talman! Utöver det som herr Ångström har fört fram och som gäller själva händelseförloppet vill jag anföra några principiella synpunkter i min egenskap av invånare i det län som närmast berörs. Jag har med intresse läst industriministerns svar — det är ett svar men ger ingen lösning på problemet. Mot slutet säger industriministern att en arbetsgrupp har tillsatts som jobbar med frågan, men hur jag än studerar papperet växer inte mitt förtroende för det som håller på att göras. Låt mig tala som en vanlig medborgare, en vanlig skattebetalare i den här regionen. Skellefteåregionen, som det egentligen gäller, har haft många problem. Där finns en mycket duktig befolkning, en ganska omfattande småindustri, hantverk och annat. Men man har lidit av att där inte funnits möjligheter till högre utbildning — man har kunnat konstatera — Nr 73 att Umeå fått allting. Varje industri och varje företag är omistliga och Torsdagen den nödvändiga. Därför har man på många håll sett räddningen i Statsföretag. — 26 februari 1976 I valet 1973 och i tidigare val har man sagt — och man kommer för: I modligen att säga det också inför valet i höst — att det enda som garanterar — Om sysselsättningen Norrland en framtida trygghet är att vi litar på regeringspartiet och på = vid Sonabs anläggstatens verksamhet. Det riktas ibland våldsamma attacker mot den pri — ning i Lövånger, vata företagsamheten, som man säger har svikit. I en motion som gäller m.m. Västernorrlands län och som har väckts av en kommunist vid årets riksmöte talas det ironiskt först om hur staten har svikit och sedan om hur bolagen har svikit. Jag skall inte gå in på den motionen i detalj. Mycket i den är i sak riktigt, även om motionären använder sig av överdrifter vid utformningen av sitt material. Om vi ser tillbaka på den statliga verksamheten i Västerbotten finner vi att där har funnits många fler anställda än nu på en mängd områden för statlig verksamhet — tele, post, tull, SJ, vägverket, för att bara nämna några. Det har skett rationaliseringar — och det är ju i och för sig alldeles riktigt — som medfört att en hel del personal blivit överflödig. De gamla växlarna som fanns på telesidan har t.ex. lagts ned, och det är naturligtvis att hälsa med tillfredsställelse. Det är bara det att det inte i stället har kommit någon annan verksamhet som ger sysselsättning. När dessa rationaliseringar gjordes behövdes det kanske inte någon annan verksamhet; vid den tiden var det gott om arbete. Men så småningom har vi sett vad det betyder att vi inte fått någonting annat i stället. Man kommer här även in på frågan om lokaliseringen av företag till länet. Det har kommit mycket få företag. Framför allt har vi inte fått företag som ger många sysselsättningstillfällen. Att lokaliseringar uteblir är inte bra. Jag har här en skrivelse som länsstyrelsen i Västerbotten avgav för tre år sedan.

När jag var barn talade man om statens trygga kaka. För dem som är anställda i det här statliga företaget i Lövånger har det som hänt en chockartad verkan. I svaret talas om principerna för lösningen av problemet med dålig lönsamhet i ett statligt bolag. Det gäller här ett företag som har anställda dels i vår region där uppe i glesbygden i norr, dels i Mellansverige. När så verksamheten blir olönsam och man måste göra inskränkningar, drabbar det oss där uppe i norr. Det är kanske riktigt i det här speciella fallet, men jag vill fråga hur man gör i andra fall, hur man i stort förfar i sådana här lägen. Är det alltid så att indragningar inom stora statliga koncerner, som har verksamhet både uppe i norr och på andra håll, skall fn drabba oss i den här delen av landet? Av 960 anställda finns 260 i Lövånger — det finns alltså 700 på annat håll. Borde det inte ha varit möjligt att just vår del av landet fått behålla verksamheten? Jag har hört att t.ex. det personsökarsystem som man tillverkar i Lövånger har en bra marknad. Anställda vid företaget har påstått att det systemet kan utvecklas och säljas. Jag uppfattar svaret så att detta system tillverkas i Lövånger. Varför kan man då inte tänka sig en fortsättning av den verksamheten? Personligen hyser jag en stark oro för framtiden. Det bedrivs tydligen en politik här i landet som nödvändiggör statlig verksamhet. Det blir svårare och svårare att ta enskilda initiativ och att driva enskilda företag. En mängd familjeföretag slås ut, och många måste av olika anledningar sälja sina företag — de ser ingen annan möjlighet. På det sättet uppkommer problem på olika områden. Hur skall det då bli i framtiden? Förtroendet är rubbat. Jag har haft tillit till den enskilda företagsamheten, men jag har insett att det i dag är ohyggligt svårt för en människa att starta och driva ett företag just i. Norrland. Jag anser att skattepolitiken är anledningen till detta. I dagens nummer av Västerbottens-Kuriren återges en attack i Svenska industritjänstemannaförbundets tidning Industritjänstemannen mot ledningen för det statsägda Sonab. Jag skall inte gå in på detaljer, men den som skriver är mycket kritisk. Det heter t.ex.: ”Det förefaller inte som om Statsföretaget insett hur astronomiska utvecklingskostnaderna kan bli på ett tekniskt så komplicerat område som kommunikationsradio. Sonab har också fått växa alldeles för våldsamt och självständigt och saknat en företagsledning som kunde bemästra svårigheterna. Vilken ekonomisk kontroll har Statsföretag utövat?” Jag kan inte gå i god för att den här kritiken är helt besinningsfull, men det skulle förvåna mig mycket om man vågar skriva sådant här om man inte noga har granskat det. Jag vill för egen del understryka frågan i slutet av artikeln: Vilken ekonomisk kontroll har Statsföretag utövat? I slutet av den här artikeln i tidningen Industritjänstemannen frågar man sig också vart medinflytandet tog vägen. Det har här talats så mycket om bristerna på den enskilda sektorn. Hur har det gått med medinflytandet inom den statliga sektorn?
Herr talman! Man skulle kunna diskutera några av de principiella frågeställningar som herr Nilsson i Agnäs har tagit upp. Man skulle exempelvis kunna börja med situationen runt omkring oss med den omfattande arbetslösheten och gå vidare och titta på våra egna förhållanden, statlig industri kontra privat industri. Vi har tidigare i dag något diskuterat varven. Jag skall nu inte ställa upp det statliga varvet mot det privata. Men jag har ändå noterat att i en privatägd verksamhet, som de stora Göteborgsvarven varit, har man — Nr 73 lyckats åstadkomma väldiga förluster. Vad beror det på? Torsdagen den Jo, världshandeln har gått tillbaka.

Skall vi med utgångs = ning i Lövånger, punkt i några stora privata företag skjuta in oss på det privata ägandet — m.m. som orsak till varvens kris? Detta har vi inte gjort. Men vi har noterat det och drar konsekvenserna av det. Vi är beredda att föreslå riksdagen att satsa åtskilliga hundratal miljoner kronor för att kunna ta konsekvenserna av det här. Jag skulle sedan vilja gå över till det område vi nu rör oss på, elektronikens. I det ögonblick den statliga företagsverksamheten går in på ett område med konkurrens kommer vi att uppleva konkurrensens förutsättningar och villkor. När den elektroniska industrin kämpar med svårigheter i konkurrensen med Japan och USA, som har en utomordentligt välutvecklad industri på det här området med teknik och forskning, så har det tyvärr blivit en ojämn kamp, där vi i vissa fall får dra det kortaste strået. Jag befarar, herr talman, att det vi upplevt med Sonab inte blir det enda exemplet på vilken sorts resultat den här konkurrensen kan ge för vårt lands vidkommande. Det är möjligt att vi kan återvinna en del med ytterligare satsningar, men i det ögonblick vi så att säga inte mäktar med denna konkurrens får vi ta konsekvenserna av den. Vi kan inte driva en verksamhet i Gävle och Lövånger i tomme eller för att producera på lager, utan här måste vi granska vad som har skett. Ansvaret ligger i första hand på Sonabs styrelse och på Statsföretag, som till regeringen klart har redovisat att man inte kan fortsätta med förluster på 50 miljoner eller 35 miljoner varje år, utan man måste åstadkomma en rekonstruktion. Jag kan dela den uppfattningen att Sonabs styrelse och Statsföretags styrelse i sin bedömning av AGA-köpet 1974 var för optimistiska eller möjligen gjorde en felaktig bedömning. Men i det ögonblick man står inför realiteten att en verksamhet inte kan drivas längre får man liksom inom den privata industrin undersöka vad som kan göras och om det går att åstadkomma en rekonstruktion. Jag hade sett med tillfredsställelse om detta hade skett i närmare samarbete med personalen och deras organisationer. Låt mig göra det klart. Jag försvarar inte den attityd som företagsledningen har visat gentemot personalorganisationerna. När jag fick klart för mig detta tog jag på mig att söka medverka till att det dels blev ett uppskov med varslet, dels att den ekonomiske konsult som de anställda begärt fick granska materialet. Detta sker nu. Och jag anser att inte minst personalen skall ha rätt och möjlighet att få de uppgifter som de önskar för att kunna bedöma 173 vad som har skett —- även om förhållandena inte kan påverkas bakåt i tiden. Vad är det för mening att diskutera om det var rätt eller fel att köpa AGA 1974? Vi kan nu konstatera att det inte löste några problem. Men det ändrar inte ett dyft i den situation som vi nu upplever. Sedan kommer frågan: Hur skall rekonstruktionen genomföras? Där måste en bedömning ske av teknikernas och ledningens förslag. Den ursprungliga kommunikationsradiotillverkningen planeras bli förlagd till Gävle. Där dras verksamheten samman. Det verkar som om de ärade talarna inte hade klart för sig att vad som skedde 1974 var en utflyttning av en del av tillverkningen från Gävle till en mer omfattande anläggning i Lövånger. Men själva kärnan i verksamheten låg kvar i Gävle. Nu dras tillverkningen tillbaka igen, beklagligt nog.

Herr Nilsson i Agnäs säger att detta är ett mycket tunt löfte som man inte kan godta och att hans förtroende inte växer för de åtgärder som skall vidtas. Detta har han rätt att säga, men jag har också rätt att påpeka att det nu är ungefär en månad sedan det fattades beslut i Sonabs och Statsföretags styrelser. Vi har sett till att det blev uppskov med varslet fram till den 1 maj. Och vi säger slutgiltigt — vilket finns noterat i Statsföretags och Sonabs styrelseprotokoll, om jag är rätt underrättad — att beslutet om personalminskning och åtgärder för att minska konsekvenserna vid en eventuell personalminskning kommer att fattas först sedan arbetsgruppen lagt fram sitt förslag. Den arbetsgruppen har tillkommit uteslutande för att lägga fram förslag om hur personalsysselsättningen skall klaras för dem som nu blir varslade. Kan man komma längre, herr talman? Arbetsgruppen har arbetat med detta. Regeringen har arbetat med detta. Och vi har i dag ett praktiskt förslag som vi nu studerar och som förhoppningsvis kommer att innebära en lösning för flertalet men som jag i dag inte kan säga är klar. Så sent som vid dagens regeringssammanträde har detta varit föremål för diskussion. Jag anser mig inte kunna gå längre, herr talman, men jag tillåter mig ändå hysa en förhoppning om att vi inom en relativt kort tidsrymd skall kunna lösa problemen för flertalet av de berörda i Lövånger. Jag skall inte ta upp en vidlyftig debatt om vad som är gjort och vad som inte är gjort i Västerbotten med herr Nilsson i Agnäs. Det är bara intressant att iaktta hur utvecklingen har fortskridit i denna fråga. I Västerbotten har man kämpat för en stor sak, nämligen att få ett universitet och förmå regering och riksdag att satsa på Västerbotten när det gäller ett sådant — Nr 73 område som undervisningen med de konsekvenser för sysselsättning o. d. Torsdagen den som detta kommer att få. När man nu har ett universitet sedan några 26 februari 1976 år tappar man bort frågan om de konsekvenser som detta medför. Man I nöjer sig med att ett universitet har förlagts till Västerbotten, såsom Om sysselsättningen har skett i andra delar av landet. Men man glömmer att förläggningen = vid Sonabs anläggav ett universitet till Västerbotten har skett i syfte att stärka den regionala — ning i Lövånger, basen för fortsatt industriell och annan verksamhet. Sådana lokaliserings — m.m. politiska insatser kommer regeringen att fortsätta med. Herr Nilsson i Agnäs tycker uppenbarligen att man inte tänker mycket på Norrland när det gäller statlig verksamhet. Jag vill då framhålla att vi fått uppvaktningar från Göteborg, Stockholm och andra håll där man begär att vi skall göra motsvarande satsningar som NJA och Stålverk 80 i dessa områden så att man kan lösa sysselsättningsproblemen. De borgerliga kommunalråden i Göteborg har begärt att vi skall lägga in Göteborg i stödområdet för att man på det sättet skall kunna åstadkomma en bättre sysselsättningsbalans. Sådana frågor kommer naturligtvis upp mot bakgrunden av att 70-75 96 av all den satsning som görs regionalpolitiskt och i den statliga industriella verksamheten görs i norr. Herr Nilsson i Agnäs har glömt detta förhållande eftersom det inte har skett innanför staketet där han bor. Satsningen har emellertid skett i den norra landsdelen, där vi försöker påverka utvecklingen för att få en stabilisering. Jag har, herr Nilsson i Agnäs, ändå sysslat med de lokaliseringspolitiska problemen i 15 år nu, dvs. från den tid då ungefär 10 000 människor årligen flyttade från de norrländska länen. Det är inte min förtjänst att vi har vänt utvecklingen, utan det är samhällsengagemangets och regeringens och riksdagens. Utvecklingen har vänt i positiv riktning så att vi under de senaste åren haft en ökning av sysselsättningen i praktiskt taget alla dessa län. Man kan självfallet säga att vi inte har lyckats lösa sysselsättningsfrågorna i varje enskilt samhälle eller varje enskild kommun. Vi skall emellertid inte upphöra med våra ansträngningar att försöka klara de regionalpolitiska problemen uppe i Norrland. Målsättningen är givetvis att de kommuner som vi gemensamt har utformat och som är byggda på näringspolitiskt sammanhängande områden skall få ett någorlunda tillfredsställande differentierat näringsliv. Vi kommer därför att gemensamt satsa åtskilligt på dessa frågor även i framtiden. Vi får emellertid för den skull inte glömma bort vad som har gjorts under den tid som ligger bakom oss.

Herr talman! Industriministern gjorde i sitt senaste inlägg en större utläggning om filosofin bakom de sysselsättningsfrämjande åtgärderna i Norrland och då i första hand, i det anförandet, när det gäller Västerbottens län. Många av de synpunkter som industriministern där har framfört vill jag instämma i och också kraftigt understryka — bl.a. detta med 75 lokaliseringen av universitetet till Umeå och vad det har betytt för Västerbotten och för Norrland i dess helhet. Men med denna utlokalisering följde något av en psykologisk efterverkan, som var synnerligen olycklig för Västerbottens del. När vi uppträdde på arenan och kämpade med övriga Norrlandsdistrikt och övriga regioner i Sverige fick vi ofta till svar att vi hade fått universitetet. Med andra ord: Vi borde, i varje fall t. v., vara nöjda med det. Detta har också gjort att vi fick universitetet men ingenting annat till Umeåområdet. Insatserna i speciellt Umeåområdet — om jag får ta upp det — har varit mycket små i förhållande till insatserna i övriga regioner av samma storlek och betydelse för ett omland. Det har fört med sig att vi har fått en snedfördelning av tjänster och sysselsättningstillfällen. Tonvikten ligger på den administrativa sidan och på servicesidan, men det finns alltför liten sysselsättning i direkt industriell verksamhet. Det här är ett handikapp, som vi har fått kämpa med. Vi hoppas att statsmakternas syn på just omfattningen och behovet av insatser i det här området har ändrats och att vi kan räkna med större uppmärksamhet i framtiden. Jag vill också säga att det för en del år sedan fattades ett beslut om utlokalisering av statliga verk. Men när det beslutet nu skulle ha effektuerats har det i mycket hög grad blivit uttunnat: verksamheten vid de verk som skulle flyttas ut har halverats eller också har det blivit dröjsmål och aviseringar om omprövning av beslutet. Det är vi ledsna och besvikna över, och det är också ett svårt handikapp när det gäller den kommunala planeringen, som måste ligga åtskilliga år före vad verkställigheten av ett sådant här beslut skall innebära. Sedan över till Sonab. Där gjorde industriministern vissa jämförelser mellan de svårigheter som har inträffat vid de svenska varven och de svårigheter som finns inom elektronikbranschen. Det finns vissa likheter: Det är den mördande konkurrensen från företag i länder där kostnadsläget är mycket lägre än det vi har i Sverige. Det är också stora multinationella företag, som har helt andra kapaciteter när det gäller utveckling och även marknadsföring än våra svenska företag har. Det är vidare satsningar på forskning och utveckling i stort — nationellt och internationellt —, där vi har svårt att hävda oss i konkurrensen. De svårigheterna, som hela den här branschen har att kämpa med, erkänner jag, och jag är helt på det klara med att inte heller företaget Sonab kan gå omärkt ur den striden. Men det finns också andra saker som har bidragit till det nuvarande läget. En orsak var det påtalade företagsköpet, som industriministern nu förbehållslöst erkänner var ett misstag. Men det var inte bara köpet som var ett misstag. När man gjorde sammanläggningen borde man naturligtvis så snabbt som möjligt ha samordnat olika resurser: ekonomiska, personella och produktionsmässiga. Man gjorde upp om köpet på våren 1974, och diskussionen hade väl då pågått i varje fall under åtskilliga månader. Man borde naturligtvis snabbt ha vidtagit åtgärder för denna samordning. Men först i december 1974 tillsattes ett samordningsutskott för den uppgiften, och dess arbete Nr 73 ledde inte till några resultat förrän först ett bra stycke in på 1975. Jag Torsdagen den beklagar denna försening, som väl också har bidragit till att göra svå 26 februari 1976 righeterna än större för de olika produktionsenheterna efter samgåendet. = Också jag finner det viktiga nu vara att vi får en blick mot framtiden, Om sysselsättningen och där ser jag stora svårigheter för Lövångers del, om inte sysselsätt — vid Sonabs anläggningen på något sätt kan tryggas. Till Lövånger har flyttat ut personal — ning i Lövånger, med stora tekniska kunskaper, och dessa människor är genom detta sitt — m.m. kunnande en mycket stor tillgång för fabriken. När man funderar över hur framtiden skall komma att se ut vid fabriken i Lövånger kommer man självfallet fram till att dessa personella resurser om möjligt bör utnyttjas.

Företaget är rent tekniskt och byggnadsmässigt helt uppbyggt just för den typ av verksamhet som där bedrivs. Det är också angeläget att betona att sådana undersökningar bör ges högsta förtur. Vi är litet oroade över att det skall komma att dra ut på tiden så långt att personalen blir nervös och börjar ge sig av från orten, med de svåra konsekvenser det kommer att få på utbud av fastigheter och med andra sociala störningar som följd. Det är också angeläget — och det säger jag väl med en viss skämtsam anstrykning — att man om möjligt bör försöka få fram ett resultat innan valrörelsen börjar. Vi ser det som en fördel om statsmakterna och Statsföretag vid avgörandet av dessa frågor också har den politiska press på sig som ett näraliggande val innebär.

Herr talman! Jag har inte förnekat att världsläget är svårt — kanske många gånger omöjligt. Jag skulle bli ledsen om industriministern har fattat det så att jag mot honom personligen har någon aversion eller att jag inte har förtroende för honom. Jag envisas med att hysa förtroende för industriministern. Han är ingen skrävlare. Jag tycker också att han ärligt medger saker som inte har varit så bra. Det är systemet som gör mig orolig och som jag vill angripa. Det är många olyckliga saker som har hänt innan Rune Johansson blev industriministerellerens kommit in i regeringen. Man kan absolut inte heller begära att alla som arbetar i Statsföretag eller sitter i regeringen skall veta på förhand hur det skall gå. Jag medger alltså att det inte är lätt att ställa prognoser. Men när industriministern säger att vi blir oroliga om vi inte får någonting ”innanför det egna staketet”, tycker jag inte att det är en riktig beskrivning. Visserligen har jag väl gillat och ibland också deltagit i uppvaktningar, men det innebär ju att vi så länge som möjligt har visat förtro 177 ende för att Statsföretag och regeringen skulle kunna hjälpa ossi situationer där vi inte har sett någon utväg. Jag medger också att det är många goda saker som har skett. Det vore en underlig politiker som skulle stiga upp och säga negativt att en regering som länge har suttit vid makten i Sverige bara har gjort det som är fel. Det menar jag långt ifrån. Det som har hänt har ju varit ett resultat av ett samspel mellan riksdag och regering och många goda parter, och mycket är utomordentligt bra. Men sedan är ju läget i dag att den privata företagsamheten, som jag innerst har den största tilltron till, befinner sig i ett mycket svårt skede. Jag hoppas utvecklingen skall vända. Och jag är av den uppfattningen —- det kan industriministern inte undra över — att den förda politiken i stort sett inte har varit nog förutseende. Vad jag vänder mig emot är framför allt att man inte tidigt tänkte på att hela landet skulle ha sysselsättning och tidigt gick in med åtgärder som upphävde eller minskade de stora avståndens svårigheter. Det har gjorts mycket i rätt riktning också, i form av transportstöd och annat. Jag har fortfarande den uppfattningen att vi inte kan ställa det så att vi en dag bara har ett enda kapital som går in och skapar sysselsättning. Vi måste se till att det finns stora företag som Boliden och andra och att framför allt de många små företagen finns kvar och kan fortleva och gå i arv från generation till generation. Man har inom dessa företag utbildat en speciell kunnighet på vissa områden, som är mycket svår att ersätta eller använda om företagen ombildas så att de får en annan struktur. När Rune Johansson talade om varven tyckte jag inte att den jämförelsen var helt lyckad. Industriminstern sade visserligen att både statliga och privata varv har svårigheter, men den verksamheten har väl fått särskilda svårigheter genom vad som hände i samband med oljekrisen. Rune Johansson sade också att ”vi är beredda att satsa skattepengar”. Det måste man naturligtvis göra, men för min del menar jag att i längden går det inte på annat sätt än att vi får en verksamhet som är lönsam så att vi inte behöver sätta in skattepengar i tid och otid. Beträffande den elektroniska industrin delar jag industriminsterns uppfattning att ifrågavarande företag inte är det enda som kommer i svårigheter. Man kämpar en ojämn kamp, sades det. Jag tror det är riktigt. Men jag vill också dela industriminsterns optimism att vi kanske hittar en lösning. Det är bara det att här har ett företag först flyttat upp till Västerbotten och måste sedan flyttas därifrån. Skulle detta upprepas på många ställen, blir det en dålig tröst för oss där uppe. Och när jag hör att företrädare för Göteborg hänger på handtaget i kanslihuset och frågar om man kan komma med i stödområdet, blir jag allvarligt orolig. Var har vi hamnat? Det är prisutvecklingen, inflationen och mycket annat som medför svårigheter. Men kan inte den trenden vändas vet jag inte hur det skall gå. Jag talade för en tid sedan med ett par unga makar som hade skaffat sig tomt och byggt ett hus i Lövånger. Jag vill inte säga att de var för tvivlade, men att de var oroliga är klart. Det finns säkert många sådana — Nr 73 fall. Jag vill upprepa att jag tycker inte att industriminstern hade något Torsdagen den recept i sitt svar som ger oss i vårt län tröst. 26 februari 1976 När det gäller universitetet i Umeå kan jag inte förstå annat än att. i alla partier har varit eniga om att vi ville ha universitetet och att vi Om sysselsättningen också är medvetna om att det har betytt oerhört mycket men är tvek = vid Sonabs anlägg samma till om satsningen varit tillräcklig. Det finns ju vissa lokaliseringar — ning i Lövånger, som indirekt har att göra med universitetets möjligheter att utvecklas — m.m. men som antingen inte har blivit av eller som har inskränkts eller för dröjts. Därför vill jag säga att jag instämmer med herr Ångström när han säger att han har en känsla av att man ibland nöjt sig med det som var och sagt: Ni har ju fått högskolan i Umeå, och de utbildnings möjligheterna får väl räcka! — Det räcker absolut inte!
Herr talman! Bara helt kortfattat! Jag tog upp problemet med varven i den principiella diskussionen om konkurrensproblemet, dvs. att olika industriella områden råkar ut för konkurrens med de resultat som vi upplevt för varven och som vi nu upplever också då det gäller en del av vår elektroniska industri.

Då, menar jag, är det vår skylidghet att i samverkan mellan samhället och privat och kooperativ företagsamhet se till att vår industriella kapacitet är på sådan nivå att den kan lösa konkurrensproblemet. Till sist — jag upprepar det — vill jag säga att man naturligtvis kan ställa mycket långtgående anspråk på besked i en fråga. Jag har försökt göra klart att vi skall vidta alla ansträngningar som är möjliga för att klara sysselsättningen i Lövånger, att vi nu är inne i mera direkta förhandlingar om ett sysselsättningsobjekt där för att rädda huvudparten av dem som kan komma i fråga för varsel om avsked. Längre kan jag inte gå, herr talman!

Herr talman! Herr Jadestig har till justitieministern ställt vissa frågor angående föreslagna ändringar i den holländska narkotikalagstiftningen. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Det förslag till ändringar av narkotikalagstiftningen som den holländska regeringen har lagt fram innebär i fråga om innehav av cannabis en minskning av straffmaximum från fyra till två års fängelse. I fråga om brott med internationell anknytning bibehålls dock fyra års fängelse som maximistraff. För innehav av cannabis för personligt bruk föreslås. det högsta straffet bli 500 holländska floriner i böter eller fängelse en månad. Innehav av upp till 30 gram av substansen skall anses som innehav för personligt bruk. Enligt vad jag har inhämtat har den holländska regeringen f. n. inga planer på att helt avkriminalisera innehav av cannabis. För att en avkriminalisering av t.ex. innehav av cannabis skall kunna ske i ett land som i likhet med Holland och Sverige har anslutit sig till 1961 års allmänna narkotikakonvention krävs att konventionen ändras. För detta krävs i sin tur att en viss i konventionen föreskriven ordning iakttas. Något initiativ till ändring har såvitt känt inte tagits. Eftersom Sverige ratificerat konventionen kommer vi omedelbart att få kännedom om eventuella förslag till ändring av den och har då som medlem av FN:s narkotikakommission möjligheter att påverka ärendets handläggning. Enligt min mening finns det inte något underlag för ett beslut om ändring av konventionen när det gäller cannabis.

Herr talman! Svenska regeringen har en fin tradition att försvara när det gäller internationellt narkotikakontrollarbete. Dess agerande för att få frågorna kring centralstimulerande medel internationellt reglerade var föredömligt, och Sverige har därigenom etablerat sig som en av de mer initiativrika länderna när det gäller internationella narkotikaåtgärder. Det måste därför vara angeläget för svenska regeringen att stärka denna sin internationellt respekterade position genom ett kraftfullt agerande när det gäller cannabisfrågan. Försök att genom tillägg till 1961 års allmänna narkotikakonvention införa särlagstiftning för cannabis så att detta medel kan utnyttjas för privat konsumtion som njutningsmedel måste tillbakavisas med kraft. Den vetenskapliga rapporteringen om missbrukets skadeverkningar är numera så gedigen att det klart framgår att cannabis är ett beroendebildande ämne som bör vara omgärdat av samma strikta skyddsbestämmelser som andra narkotika. Jag har i min interpellation ställt fyra frågor: 1. Vilken betydelse för svenskt vidkommande har den holländska regeringens förslag om avkriminalisering av innehav av cannabis? 2. Kommer detta förslag — om det genomförs — att få följdverkningar så till vida att andra länder kan tänkas följa efter för att avkriminalisera innehav av cannabis? 3. Strider den holländska regeringens förslag mot 1961 års allmänna narkotikakonvention? 4. Avser den svenska regeringen att vidta nödvändiga diplomatiska åtgärder, antingen på bilateral bas eller genom Förenta nationernas narkotikakommission, i avsikt att upprätthålla respekten för bestämmelserna i narkotikakonventionen. Socialministern går inte så konkret in på mina frågeställningar, men svaret ger dock viss vägledning för en bedömning. Svaret på den första frågan angående betydelsen av det holländska förslaget för svenskt vidkommande uppfattar jag klart positivt, och det finns alltså inte någon som helst anledning att vara orolig för att vi här hemma i Sverige skall ändra vår lagstiftning kring cannabis. Det har ju varit ett holländskt delegationsbesök här med experter på narkotika för bara någon vecka sedan, och jag hoppas att socialministern i sina samtal med delegationen framförde sin oro över det tilltagande narkotikamissbruk som förekommer här i Sverige och i övriga Västeuropa. Svaret på min andra fråga tolkar jag så, att inga andra länder än Holland har aviserat ändring i sin lagstiftning kring cannabis. När det gäller fråga tre tolkar jag svaret som en bedömning att den nederländska regeringens förslag till ändring av straffsatser m.m. ryms inom den allmänna narkotikakonventionens ram. Beträffande den fjärde frågan kan det tyckas att statsrådet var något svävande. Jag tycker det skulle vara värdefullt om jag kunde få en deklaration att regeringen kommer att motarbeta varje förslag om ändring i den allmänna narkotikakonventionens bestämmelser. Andra länder, t.ex. vissa arabstater, Sovjetunionen och USA, är liksom Sverige starkt narkotikapolitiskt medvetna, och för ett internationellt agerande på det här området skulle Sverige få ett starkt internationellt stöd. Både den svenska och den internationella narkotikalagstiftningen har som målsättning att stävja narkotikamissbruket. Narkotikalagstiftningen är en skyddslagstiftning. Den behövs för att alla medborgare skall förmås att medverka i strävandena att komma till rätta med narkotikamissbruket. Jag ber, herr talman, att få tacka för svaret. Statsrådet har numera såväl alkoholsom narkotikafrågorna under sitt beskydd, och låt mig få uttala den förhoppningen att vi i vårt samhälle skall lyckas finna former som minskar de stora skadeverkningar som dessa droger vållar.

Herr talman! Min kollega herr Bengtsson i Göteborg och jag har av naturliga skäl sedan många år intresserat oss för narkotikaproblematiken. Göteborg, i egenskap av hamnstad i en gränszon för trafik mot kontinenten, har naturligtvis haft speciella problem att bemästra i dessa sammanhang. Vi har i Göteborg sedan länge satsat på förebyggande narkotikapolitik, och vi har främjat åtgärder dels från polisens sida, dels från socialvårdens sida men inte minst gemensamma insatser från polis och socialvård i ett som vi har funnit fruktbärande samarbete. Det är trots allt så att narkotikaproblemet står i direkt relation till tillgången på narkotika. Finns det gott om cannabis och andra former av narkotika så kan man vara ganska säker på att man får ökad frekvens av narkotikamissbruk. Det har tyvärr i vissa kretsar funnits en viss tendens att bagatellisera —- jag skulle nästan vilja säga popularisera — bruket av hasch. Ganska länge var det också t.o.m. seriösa forskare som hade en känsla av att hasch var relativt ofarligt. De baserade detta ståndpunktstagande på det faktum att man inte i samma utsträckning som när det gäller andra narkotikapreparat blir fast — om jag så får säga. De flesta människor kan ägna sig åt haschbruk någon tid och sedan sluta utan alltför stora abstinensbesvär. Men å andra sidan är det en känd erfarenhet bland dem som sysslar med dessa frågor att haschen fungerar som en inkörsport till tyngre narkotikapreparat. Det blir alltså en övergång till amfetaminpreparat och sedan också heroinderivat och annat som börjat dyka upp. Vi ser därför synnerligen allvarligt på eventuella lättnader i narkotikalagstiftningen i Holland. Jag tycker dock att statsrådets svar på denna punkt är fullt tillfredsställande. Det är glädjande att se att man i varje fall inte är inne på att helt avkriminalisera innehavet av cannabis. Till sist skulle jag bata vilja ha en liten kommentar. Det står i sista meningen i svaret: ”Enligt min mening finns det inte något underlag för ett beslut om ändring av konventionen när det gäller cannabis.” Jag antar att statsrådet därmed menar att det inte har kommit något till den svenska regeringens kännedom som tyder på att det skulle finnas någon strävan att ändra denna konvention. Men jag skulle ändå gärna vilja höra socialministerns uttryckliga försäkran att om det kommer några propåer i den riktningen, skall socialministern på allt sätt försöka motverka en sådan ändring av bestämmelserna.

Herr talman! Till att börja med vill jag instämma i de synpunkter som herrar Jadestig och Torwald tidigare har anfört. Jag tycker att det finns anledning att rikta kritik mot regeringen för en viss ovilja att söka påverka i det här fallet den holländska regeringen till en förbättrad narkotikalagstiftning. Det är många gånger som vi från den här talarstolen har begärt att exempelvis justitieministern skulle ta kontakter med Holland för att försöka påverka opinionen. Nu har så inte skett. Men jag vill här nämna, herr talman, att riksdagens justitieutskott häromåret besökte Holland och hade ingående diskussioner med parlamentariker i den holländska riksdagen. Vi har fått dem att förstå att ett engagemang från vår sida inte skall uppfattas som en inblandning i ett annat lands inre angelägenheter utan att frågor om narkotikalagstiftning bör lösas i internationellt samförstånd. Om det är en svag länk i en kedja, så kommer det att negativt påverka situationen i övriga länder där man har sett om sitt hus och där man har fått en acceptabel lagstiftning. Ett resultat av denna resa, som vi i justitieutskottet företog, var att man från det holländska parlamentet för ett par veckor sedan anmälde intresse av att få komma hit och tala med oss om det lagförslag som nu föreligger. Jag tycker det finns anledning, herr talman, att notera att det lagförslaget i stora stycken tillmötesgår de önskemål och synpunkter som vi här från den svenska riksdagen har framfört. Därför tycker jag det är värt att konstatera att det nu förefaller som om en omsvängning ägde rum i Holland. Jag tror det var herr Jadestig som sade att när de holländska parlamentarikerna var uppe i socialdepartementet fick de också den uppfattningen att Sverige tillrådde en fortsatt kriminalisering av cannabis. Jag har inget annat intryck än att man fick ett sådant besked. Däremot kanske jag ändå får antyda att när parlamentarikerna talade med oss i justitieutskottet nämnde de att den information de hade fått i justitiedepartementet närmast gick ut på att det inte var Sveriges sak att lägga sig i hur Holland ordnade sin narkotikalagstiftning. Jag vill inte komma med några direkta påståenden, eftersom jag själv inte deltog i den här sammankomsten — jag vill bara framföra vad parlamentarikerna sade till oss vid den kontakt som vi hade med dem. Det leder mig, herr talman, till slutsatsen att det svar som socialministern har givit på interpellationen borde ha kunnat få en något annan avslutning, och jag instämmer i herr Torwalds synpunkter där. Jag tycker att uttalandet att det inte finns något underlag för ett beslut om ändring av konventionen när det gäller cannabis är skäligen magert. Därför skulle jag vilja fråga herr socialministern om han kanske med det här menar att Sverige på allt sätt även i fortsättningen skall verka för att diskussionen om avkriminalisering av cannabis inte blir aktuell. I varje fall vill jag avslutningsvis säga till herr talmannen och till kammaren att det var det besked som vi parlamentariker från samtliga partier gav våra holländska kolleger när de var uppe hos oss, att diskussionen om en avkriminalisering av cannabis är icke aktuell såvitt på den svenska riksdagen ankommer.

Herr talman! Självfallet ser vi från folkpartiets sida med mycket stort allvar på det här problemet. Vi vet att det är en fråga som har väldigt stora konsekvenser i olika avseenden. Narkotika kan ju lätt föras över gränserna, och trafiken över gränserna är också mycket omfattande. Narkotikan är inte särskilt skrymmande men så värdefull per gram att även relativt dyra ombyggnader av bilar t.ex. kan löna sig, om risken för upptäckt därigenom minskar. I beaktande av de svåra förhållanden under vilka tull och polis verkar måste man konstatera att de resultat som vunnits har varit betydande och värda erkännande. Men självfallet kan inte vi lösa problemet på nationell basis, utan det måste ske ett mycket intimt samarbete över gränserna. Vi har många gånger här i riksdagen haft anledning att påpeka hur viktigt det är att de internationella överenskommelserna — jag tänker nu på den konvention som här har omnämnts — respekteras i alla avseenden.

Ett annat land vars inställning har haft negativa verkningar för oss är Turkiet. Den turkiska regeringens hållning har varit sådan att vi har fått ett väsentligt ökat tryck på vårt land när det gäller olagligt införande av narkotika hit. Därför finner jag det vara utomordentligt angeläget att man på det internationella planet observerar den saken samt att vi från svensk sida gör allt vad vi kan för att påverka utvecklingen positivt. Man måste sålunda vara utomordentligt återhållsam när det t.ex. gäller att lagstiftningsvägen avkriminalisera narkotikainnehav. Det finns säkert mycket mer att göra i dessa frågor, och av tidigare talare i debatten har vi hört — inte minst av fru Kristensson — att en del är på gång. Jag noterar det och ansluter mig gärna till vad föregående talare sagt i det fallet.

Herr talman! Det är en viktig fråga som vi nu debatterar, och jag har egentligen anledning att knyta an till vad samtliga talare här har sagt. Man har bl.a. ställt en del frågor som gäller kontakten med Holland. Vid den holländska parlamentsgruppens besök nyligen hade jag tillfälle att inför gruppen redogöra för den svenska regeringens inställning. Som jag ser det är det väsentligt att vi har fått möjlighet att framföra vår uppfattning i narkotikafrågan, och jag finner f. n. inte skäl att därutöver vidta några åtgärder. Men jag kan försäkra att vi i regeringen med mycket stor uppmärksamhet följer utvecklingen på narkotikaområdet i Holland och i andra länder. Såvitt jag vet har det holländska parlamentet ännu inte tagit ställning till det förslag som föreligger om cannabis. Vi vet därför inte vad som kommer att ske. Men det var av stort värde att vi fick tillfälle att diskutera frågan med de representanter för det holländska parlamentet som var här som den svenska riksdagens gäster. Från vår sida talade vi då också klarspråk och redogjorde ingående för vår syn på narkotikafrågorna, inte minst när det gäller cannabis. Vår inställning till cannabis är oförändrad. Vi är helt på det klara med att den medför medicinska och sociala skadeverkningar och att den kan bli inkörsporten till miljöer där man missbrukar tyngre droger. Vi har från svensk sida under årens lopp slagit fast vår inställning, och jag tror att det har varit av stort värde. Denna mycket fasta och konsekventa inställning har väl också haft betydelse utanför våra gränser. Fru Kristensson har uppenbarligen fått lov att lämna kammaren. Jag skall därför inte här gå in i någon direkt polemik mot henne. Hon tycktes anse att vi skulle ha varit passiva när det gällde att föra fram våra åsikter exempelvis till de holländska myndigheterna. Det är inte riktigt. Vi har haft fortlöpande kontakter. Man skall inte heller glömma bort att vi i FN:s narkotikakommission, där vi är representerade, har direkta möjligheter att påverka andra länders inställning. Just i dessa dagar pågår i Genéve en konferens med FN:s narkotikakommission. Det finns f. ö. i dag i vissa svenska tidningar referat från sammanträdet som understryker den svenska internationella aktiviteten. Man skall inte heller glömma bort att det var från vårt land som kravet framfördes att psykotropa medel, centralstimulantia, skulle föras in under FN:s narkotikakonvention, den s.k. Single Convention. Det har skett. Den delen är ännu inte ratificerad, men vi verkar också för detta. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten på denna punkt. Men det är självfallet centrala och viktiga frågor. Om någon oklarhet skulle råda beträffande innebörden av den sista meningen i mitt svar, vill jag försäkra att vi, om det skulle uppstå tendenser till avkriminalisering av innehav av cannabis, med all kraft kommer att motarbeta detta.
Herr talman! Den deklaration som statsrådet senast gjorde är mycket glädjande. Den ligger i linje med den narkotikapolitik som Sverige rätt länge fört. Jag ber att få tacka för deklarationen — nu vet vi var vi står på den här punkten. Jag begärde egentligen inte ordet med anledning av statsrådets anförande utan för att rätta till ett missförstånd i protokollet. Fru Kristensson måtte ha missuppfattat mig — hon lyssnade kanske inte så noga på mig. När hon läser mitt inlägg kommer hon att se att jag, när jag talade om den holländska delegationens besök, inte gjorde några värderingar, jag sammanträffade inte själv med delegationen. Jag uttalade bara förhoppningen att socialministern vid sitt samtal med delegationen framförde sin oro över det tilltagande narkotikabruket i Västeuropa och även här i vårt land. Någon värdering gjorde jag alltså inte.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd medverka till att sådan ändring av de s.k. utförsäkringsbestämmelserna företas att pensionärer jämställs inom sjukförsäkringen med personer i aktivt arbete och därmed får kostnadsersättning från försäkringen oavsett den tid sjukdomen omfattar. Ersättning i form av sjukpenning avser att täcka det inkomstbortfall som uppstår vid sjukdom. På motsvarande sätt träder förtidspension och ålderspension in i stället för den vanliga förvärvsinkomsten och utgår även vid sjukdom. Av denna anledning utgår inte sjukpenning till den som uppbär hel förtidspension. För den som uppbär ålderspension kan sjukpenning f. n. utgå för högst 180 dagar. fr.o.m. den 1 juli i år gäller begränsningen för ålderspensionärer endast för den som fyllt 70 år eller dessförinnan börjat uppbära hel ålderspension. Den som uppbär halv ålderseller förtidspension har alltså i princip samma rätt till sjukpenning som övriga försäkrade. När en försäkrad vårdas på sjukhus betalas vårdavgiften av försäkringen. Samtidigt görs ett avdrag på den försäkrades sjukpenning med 20 kr. per dag eller i vissa fall med lägre belopp. För den som uppbär folkpension i form av hel förtidspension eller ålderspension svarar försäkringen för sjukhusavgiften under högst 365 dagar. fr.o.m. den I juli i år gäller denna begränsning för ålderspensionärer endast för den som fyllt 70 år eller dessförinnan börjat uppbära hel ålderspension. Avdrag för den sjukhusavgift som försäkringen betalar görs endast i de fall pensionären samtidigt uppbär sjukpenning. Vid längre sjukhusvistelse får pensionären själv svara för vårdavgiften. Det har dock förutsatts att sjukvårdshuvudmännen vid behov medger avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse för att inte vårdavgiften för dessa pensionärer skall bli för betungande. Den vårdavgift som pensionären får betala i dessa fall motsvarar i princip det sjukpenningavdrag som görs vid sjukhusvård för övriga försäkrade. Jag vill slutligen nämna att regeringen förra året gav socialutredningen i uppdrag att utreda och snarast möjligt lägga fram förslag angående avgiftsregler vid sluten sjukvård för dem som inte omfattas av sjukförsäkringens ersättningsregler för sjukhusvård.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

Dessa regler gäller för alla som har gått i pension — utför — för pensionärer säkringen träder i kraft samma dag som pensionären varit sjuk i 180 dagar, räknat från den dag då pensionsåldern inträdde. Jag vill genast understryka att vad jag påtalade självfallet inte gäller de fall där det är fråga om en livslång sjukhusvistelse inom t.ex. långtidsvården. Då bör det givetvis bli fråga om ersättning för den sjukes del. Däremot anser jag det högst diskriminerande att pensionärer skall ha sjukpenning under 180 dagar och ingenting därutöver med undantag för att viss ersättning för sjukhusvård utgår under högst 365 dagar. Personer i aktiv ålder behöver inte bekymra sig för den händelse de blir sjuka 180 dagar eller mycket längre. De får sjukpenning liksom sjukhusvård utan egna utlägg. Vi kan ju alla drabbas av sjukdomar som tar lång tid, oavsett om vi befinner oss under eller i pensionsåldern. Vi brukar här i riksdagen vara tämligen överens om att det gäller att skapa så rättvisa villkor som möjligt för pensionärerna, som varit med om att lägga grunden till den välfärd vi har i vårt land. Pensionärerna bör få del av den höjning av levnadsstandarden som människor i aktiv ålder automatiskt kommer i åtnjutande av. På samma sätt bör vi rimligtvis betrakta pensionärernas ställning när det gäller våra trygghetslagar. De utförsäkringsbestämmelser som gäller för pensionärerna kan mot den bakgrund jag här citerat inte rimma med vår allmänna inställning när det gäller rättvisekraven för våra pensionärer. Enligt min mening bör en person som träder in i pensionsåldern ha samma trygghet, framför allt vid sjukdom, som den som befinner sig i aktiv ålder. Förutsatt, som jag tidigare nämnt, att sjukdomen och vården varar viss begränsad tid, dvs. att det inte är fråga om en livslång vistelse på sjukhus eller annan vårdinrättning. Gränsen 180 dagar för pensionärer är enligt min mening helt otillfredsställande och bör snarast mjukas upp. Man kan inte begära att en pensionär efter ett halvt års sjukdom — om det som sagt inte gäller en livslång sjukdom =— skall avstå från sin lägenhet, sin telefon och annat som han måste betala för under sjukdomstiden. Om något är det viktigt att en åldrig människa känner den tryggheten att hon har det egna hemmet — med allt vad det innebär — att återvända till när sjukdomen är överstånden, med andra ord samma trygghet som människor i aktiv ålder har. Jag skall, herr talman, ge bara ett exempel som belyser hur en pensionär kan råka i ekonomiska svårigheter på grund av de bestämmelser som jag har påtalat i min interpellation. Det gällde en patient som vistades på ett mycket stort och förnämligt sjukhus. Jag skall av naturliga skäl 187 ej nämna sjukhusets eller vederbörandes namn. Personen i fråga var i 70-årsåldern och hade tillbringat många månader på sjukhus. Han har fått flera hjärtinfarkter och hans ena ben är amputerat. Vården var i alla avseenden bra, sade han. Vad han egentligen klagade över var att det faktiskt är ganska dyrt att ligga på sjukhus, även i Sverige, om man är långvarigt sjuk. Den här mannen har sin folkpension men ingen ATP. Varje dag kostade vården honom 20 kr. Mannen säger att han har 1 242 kr. i pension och att den sista sjukhusräkningen gick på 1065 kr. Det blir sannerligen inte mycket över till några som helst utsvävningar när den räkningen är betald. Han säger att han som pensionär måste vända på slantarna. Detta var endast ett exempel, men det ligger till viss del till grund för min interpellation.

Jag vill, herr talman, tolka socialministerns svar välvilligt.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att förlänga debatten, men herr Börjessons i Falköping inlägg ger mig ändå anledning att stryka under några väsentliga principer. Det är viktigt att i detta sammanhang hålla i minnet att både förtidspension och ålderspension — på motsvarande sätt som sjukpenningen — är avsedd att ersätta en förvärvsinkomst. Pensionen kan ju även innefatta en relativt hög ATP eller tjänstepension. Det ligger då i sakens natur att man inte under obegränsad tid samtidigt kan få både full pension och sjukpenning. För den ålderspensionär som fortsätter att arbeta gäller att han vid sidan av sin pension har rätt till sjukpenning i 180 dagar. Från den 1 juli i år gäller begränsningarna av tiden för sjukpenning enbart dem som har hel förtidspension eller hel ålderspension. Jag vill slutligen framhålla att pensionären har rätt till samma förmåner som övriga försäkrade när det gäller exempelvis läkarvård, tandvård, sjukvårdande behandlingar, läkemedel och resekostnadsersättning. En pensionär har också, som jag tidigare framhållit, rätt till fri sjukhusvård i sammanlagt 365 dagar. Medan det för övriga försäkrade görs ett sjukpenningavdrag på upp till 20 kr. per dag, så görs det inte något mot svarande avdrag på pensionen under denna tid. Först efter sammanlagt ett års sjukhusvistelse behöver pensionären börja betala avgift för mat och omvårdnad på sjukhuset. Det är viktigt att hålla detta i minnet, och jag har därför velat göra detta tillägg. Jag vill slutligen bara än en gång understryka att det f.n. pågår en utredning om hur avgifterna för långvårdspatienter i framtiden skall utformas.
Herr talman! Jag hade kanske inte behövt begära ordet än en gång, men för klarhetens skull vill jag deklarera att vad jag åsyftat är de pensionärer som enbart har sin folkpension och som har en längre sjukhusvistelse än 365 dagar. Det kommer säkerligen att framgå klart av protokollet vad jag avsett. När det gäller en så långvarig sjukhusvistelse att pensionären bör lämna ifrån sig sin lägenhet och säga upp sitt telefonabonnemang, anser jag att det kan vara rimligt att ta ut denna avgift på 20 kr. Men i andra fall kan det vara hårt för en person som bara har sin folkpension att behöva betala 20 kr. om dagen. Det exempel jag anförde i mitt första inlägg visar att den pensionär det där gällde känner sig ganska bitter över att behöva betala så mycket av sin pension för vården. Jag tror att socialministern och jag skall finna att vi är ganska överens i den här frågan när vi läser resp. inlägg.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att medverka till att kostnaderna för transport av avliden person från sjukvårdsinstitution till hemorten bestrids inom ramen för den allmänna försäkringen. Frågan om ersättning för kostnader i samband med dödsfall har diskuterats av riksdagen under en följd av år. Riksdagen har därvid framhållit bl.a. att begravningshjälp utgår från yrkesskadeförsäkringen samt att det ekonomiska skyddet för kostnader vid dödsfall i övrigt upprätthålls genom frivilligt tecknade försäkringar. Yrkesskadeförsäkringen omfattar i princip alla anställda i allmän eller enskild tjänst. Ersättningen vid dödsfall från yrkesskadeförsäkringen i form av begravningshjälp motsvarar 20 26 av basbeloppet vid årets ingång. Yrkesskadeförsäkringskommittén har i sitt betänkande föreslagit en höjning av denna ersättning. Vidare upprätthålls ett be tydelsefullt ekonomiskt skydd i samband med dödsfall genom tjänstegrupplivförsäkringar och frivilliga grupplivförsäkringar samt försäkringar i begravningskassor och sjukoch begravningskassor. Dessa försäkringar kan vanligen omfatta även den försäkrades maka eller make. Genom de nu nämnda försäkringsformerna har skapats ett ekonomiskt skydd för kostnader i samband med dödsfall för i stort sett samtliga förvärvsarbetande. De kostnadsfrågor som herr Börjesson tar upp i sin interpellation har samband med bl.a. de frågor om begravningsväsendet m.m. som behandlas i en särskild arbetsgrupp i anslutning till överläggningarna i stat-kyrka-frågorna. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att f.n. ta ställning till hur dessa frågor skall lösas i framtiden.

Herr talman! Jag nästan ber om ursäkt för att jag har besvärat socialministern tre gånger i dag. Det här är min andra interpellation, och även för detta interpellationssvar ber jag att få framföra ett tack. Som jag framhållit i min interpellation bestrids kostnaden för hemtransport av avliden person från det sjukhus dit vederbörande blivit remitterad inte av den allmänna försäkringen. Det trygghetssystem som vi här i landet har byggt upp inte minst med tanke på sjukdomsfall och vård vid institution etc. ger de enskilda medborgarna nära nog all den ekonomiska hjälp som påkallas. Sålunda utgår även reseersättning när patienter remitteras till olika vårdanstalter. Men avlider en patient vid den institution där vederbörande vårdas ankommer det på dödsboet att stå för kostnaderna för hemtransporten av den avlidne. I många fall blir detta mycket betungande, särskilt då vederbörande remitterats till ett sjukhus långt från hemorten. Socialministern framhöll att begravningshjälp utgår från yrkesskadeförsäkringen samt att det ekonomiska skyddet vid dödsfall i övrigt upprätthålls genom frivilligt tecknade försäkringar. Det är riktigt i de situationer där vederbörande är yrkesskadeförsäkrad eller frivilligt har tecknat försäkring. I detta sammanhang får dock inte förglömmas att det finns mycket stora grupper människor som inte omfattas av detta skydd, speciellt äldre, ej yrkesverksamma samt barn och ungdom. Dessa står helt utan ekonomisk hjälp i en dylik situation. I sådana fall blir det de anhöriga eller — om dessa ej kan betala kostnaderna — socialvården som får betala. Det sistnämnda alternativet torde för många anhöriga framstå som någon form av fattighjälp som känns motbjudande att anlita. Som jag tidigare sagt — och jag vill gärna upprepa det — finns det alltjämt många i detta land som har varken yrkesskadeeller grupplivförsäkring och som därmed inte åtnjuter försäkringsskydd.

Socialminister Aspling är inte, om jag läser svaret rätt, beredd att ta ställning till hur man skall ordna skyddet för den grupp människor som inte är förvärvsarbetande. Han hänvisar i stället till de frågor om begravningsväsendet m.m. som behandlas i en särskild arbetsgrupp i anslutning till överläggningarna i stat-kyrka-frågorna. Även om socialministern därmed inte vill ta ställning till själva sakfrågan vill jag uttala en förhoppning om att han måtte beakta de önskemål som jag framfört i min interpellation samt därmed åtföljande kommentarer.

Herr talman! Herr Johansson i Hållsta har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att garantera att hälsovårdsstadgans krav på kvalifikationer tillgodoses vid tillsättning av tjänst som hälsovårdsinspektör. I 14 § hälsovårdsstadgan föreskrivs att det i varje kommun skall finnas en eller flera hälsovårdsinspektörer som skall biträda hälsovårdsnämnden. I samma paragraf sägs att den som antas till heltidsanställd hälsovårdsinspektör skall ha genomgått fastställd kurs för hälsovårdsinspektörer. Socialstyrelsen kan medge dispens från detta utbildningskrav om någon på grund av annan utbildning eller förvärvad erfarenhet bedöms lämplig att fullgöra på hälsovårdsinspektör ankommande uppgifter. Såvitt jag har mig bekant har gällande behörighetskrav för hälsovårdsinspektörer inte åsidosatts då sådana tjänster utannonserats och tillsatts. Vad herr Johansson i Hållsta förmodligen åsyftar torde vara det förhållandet att några större kommuner tillsatt särskild förvaltningschef med administrativa och organisatoriska uppgifter under hälsovårdsnämnden. En sådan organisation befriar dock inte kommunerna från skyldigheten att ha hälsovårdsinspektör anställd. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att en särskild utredning tillsattes år 1974 med uppgift att se över hälsovårdsstadgan. Enligt vad jag har inhämtat avser utredningen att även behandla frågan om behörighetskrav för hälsovårdsnämndernas tjänstemän.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Anledningen till att jag riktar denna interpellation till socialministern är att jag är en av ledamöterna i den utredning som har till uppgift att se över nuvarande hälsovårdsstadga, där det i 14 § står att heltidsanställd hälsovårdsinspektör skall ha genomgått fastställd utbildning för hälsovårdsinspektörer. De fall jag åberopat i min interpellation gäller tillsättandet av förvaltningschefer. Så som jag ser frågan måste det vara ett handikapp för en chef att ha en sämre grundutbildning än inspektörerna, och detta kan leda till onödiga komplikationer vid ärendenas behandling — i synnerhet när besvärliga ärenden, som dessutom kanske är gränsfall, behandlas. Risk kan f. ö. föreligga att misstanke uppstår att chefstillsättandet skett politiskt. Möjligheten för en ambitiös hälsovårdsinspektör att avancera till förvaltningschef omintetgörs dessutom om denne inte måste ha en tillräcklig grundutbildning. Detta kan medföra att ambitionsgraden nedsätts och att en god laganda på hälsovårdskontoret äventyras, vilket till sist måste leda till att miljövårdsarbetet försvåras och drar ut på tiden. En sådan utveckling skulle motverka vår strävan att så snabbt som möjligt lösa miljöproblemen i vårt land. Som delaktig utredare när det gäller översynen av hälsovårdsstadgan skall jag medverka till att utforma en ny hälsolag som jag hoppas skall bli av den kvaliteten att den skall gälla många år för vårt land. Inför det viktiga arbetet anser jag att socialministerns principiella inställning till min fråga är mycket betydelsefull.
Herr talman! Interpellanten åberopar Gävle kommun som en av de kommuner som på senaste tiden skulle ha tillsatt hälsovårdstjänsteman med hälsovårdsinspektörs arbetsuppgifter, där vederbörande tjänsteman inte uppfyllt de i hälsovårdsstadgan angivna kraven. I Gävle kommun har inte, vare sig nu eller tidigare, någon sådan tillsättning ägt rum. Än mindre har någon diskussion förekommit i tidningar om någon sådan tillsättning. Däremot har Gävle kommunfullmäktige under hösten 1974 antagit en ny organisation för sin hälsovårdsförvaltning. Denna organisation är resultatet av en utredning som genomförts i nära samverkan med sex liknande kommuner och Svenska kommunförbundet. Den nya organisationen, som för Gävles del genomfördes den 1 januari 1976, föranledde dessförinnan tillsättningar av dels en ny befattning som hälsovårdschef och dels befattningar som i den nya organisationen fått nya benämningar. Den nya organisationen med sina befattningar bygger självfallet på hälsovårdsstadgans krav beträffande kompetens och behörighet. Förvaltningschef i den gamla organisationen var stadsläkaren. I den nya organisationen är hälsovårdschefen — som är en ny tjänst — förvaltningschef. Beträffande kraven på denna befattningshavare har understrukits att genomgången utbildning till hälsovårdsinspektör inte kan fastläggas som krav. Personer med annan lämplig bakgrund bör även kunna komma i fråga. Vid sidan av en grundläggande hygienutbildning samt kunskaper i och erfarenhet av samhällsplanering och miljövårdsfrågor fordras av denne befattningshavare främst administrativ duglighet och god samarbetsförmåga. Vid tillsättningen av den nya tjänsten som hälsovårdschef-förvaltningschef framförde de hos nämnden anställda åtta hälsovårdsinspektörerna att den nuvarande intendenten, som var föreståndare för hälsovårdsbyrån och förvaltningschefens ställföreträdare, borde för de få år som han hade kvar till pension utses till hälsovårdschef. Hälsovårdsnämnden utsåg emellertid — utan reservation — på grundval av en ingående beredning bland 16 sökande stadsveterinären. Till biträdande hälsovårdschef utsågs ifrågavarande intendent. Av de åtta inspektörer som undertecknat skrivelsen till nämnden var tre sökande till den aktuella tjänsten eller till tjänsten som biträdande chef. Det enda som förekommit i Gävletidningarna om befattningstillsättningar i hälsovårdsnämnden är dels den nämnda skrivelsen från inspektörerna om att de önskade intendenten till hälsovårdschef och dels i samband därmed ett intervjuuttalande av en länshälsovårdskonsulent, tillika tidigare ordförande i hälsovårdstjänstemannaförbundet, att en hälsovårdschefsbefattning skulle vara en befordringstjänst för inspektörer. Från hälsovårdsnämndens i Gävle sida har en bedömning av de sökande till den helt nya och viktiga tjänsten som hälsovårdsförvaltningschef gjorts med hänsyn till meriter och lämplighet. Såväl fackmannasom chefsaspekter har anlagts vid prövningen. Det är svårt att förstå interpellantens koppling till såväl departementschefens uttalande i propositionen angående hälsovårdsstadgan som hans åberopande av vad socialstyrelsen anfört när det gäller översynen av hälsovårdsstadgan. Det är väl ändå för kommunerna -— i alla fall för de kommuner som åberopas i interpellationen — helt självklart, vilket också framgår av hälsovårdsstadgan, att hälsovårdsnämnderna till sitt biträde skall ha hälsovårdsinspektörer med föreskriven utbildning. Det kan däremot inte vara lämpligt och nödvändigt att kräva att förvaltningschefen skall ha just den typen av utbildning. Fastmera bör kommunerna ha friheten att välja förvaltningschef på en bredare bas än den som inspektörsutbildningen i dag erbjuder. Herr talman! Jag har funnit det angeläget att gå in i debatten för att ge fakta i frågan, eftersom den kommun där jag har ett politiskt medansvar i interpellationen har utpekats på ett felaktigt sätt. Utan att gå in på speciell kommun har f. ö herr socialministern lämnat just det svar som detta utnämningsärende kan sägas vila på.
Herr talman! Jag har fått uppgifter från Gävle i denna fråga, och om jag har fått fel informationer ber jag att få beklaga det. Efter vad jag hörde blev en veterinär tillsatt på denna tjänst. Jag vill inte påstå att en veterinär har en dålig utbildning, men ändå har väl inte en veterinär fått tränga in i de grundläggande frågorna på det sätt som en inspektör har fått göra. Jag har framställt min interpellation därför att jag vill få information inför arbetet i utredningen. Jag anser, såsom jag sade i mitt tidigare inlägg, att en chef bör ha den grundläggande utbildning som en inspektör har, för att rätt kunna bedöma inspektörernas utlåtanden. Det är inspektören som framlägger utlåtanden när ärendena skall behandlas i hälsovårdsnämnd, och då bör chefen vara så insatt i frågorna att han förstår vad inspektören menar. Det kan, som jag också sagt, många gånger vara fråga om gränsfall. Jag har själv jobbat som hälsovårdsnämndsordförande innan jag kom in i riksdagen och vet litet grand om hur en hälsovårdsförvaltning arbetar. Mot den bakgrunden anser jag det viktigt att just chefen skall ha samma elementära grundutbildning som inspektörerna.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att de som tillsätts som förvaltningschefer skall ha en utbildning som inte på något sätt kan anses som dålig. Men vi måste komma ihåg att hälsovårdsområdet inte är någon speciell del av kommunens liv. Vi har motsvarande förhållanden när det gäller t.ex. socialförvaltningen. Det är inte säkert att socialförvaltningens chef är socionom. Det kan med fördel också vara en person med annan utbildning och andra erfarenheter än just en socionomutbildad. Det är inte heller säkert att skolförvaltningens chef har lärarutbildning. Man kan alltså dra en del paralleller till den ordning som här har tillämpats, och jag tror inte att det behöver innebära någon försvagning. Jag har för övrigt haft överläggningar med båda parter i denna fråga långt före den aktuella utnämningen. Man har vänt sig till mig i min egenskap av kommunfullmäktiges ordförande, och jag har också rekommenderat hälsovårdsinspektörerna att utarbeta den skrivelse som citerats här och som kommit att införas i en av Gävletidningarna. Jag tyckte nämligen att personalen, om den hade en avvikande uppfattning, skulle meddela detta i form av en offentlig skrivelse till hälsovårdsnämnden, och det är det som har skett i detta sammanhang. Att sedan resultatet från personalens synpunkt inte blivit vad man hade väntat sig är en annan sak, men bedömningarna har kunnat göras med tillgång till deras synpunkter på frågan.

Herr talman! Jag lägger mig nu inte i tillsättandet av tjänster inom andra förvaltningar utan intresserar mig endast för hälsovårdsförvalt ningen, eftersom den berör mitt intresseområde. Jag kan ändå inte helt —- Nr 73 komma ifrån uppfattningen att just denna typ av förvaltning skiljer sig Torsdagen den en hel del från andra förvaltningar. Den är speciell genom att man får 26 februari 1976 arbeta så mycket ute på fältet och just i de känsliga miljövårdsfrågorna. Jag tycker att detta har en viss betydelse. Om iakttagande av Men det skulle vara intressant att höra vad socialministern ger mig = kvalifikationskraför råd inför det fortsatta arbetet på detta område. ven vid tillsättning av tjänst som Herr socialministern ASPLING: hälsovårdsinspektör Herr talman! Jag skall inte direkt lägga mig i denna debatt. Den har varit upplysande och intressant. Skall jag göra något tillägg vill jag konstatera att det i större kommuner sedan länge varit ganska vanligt att hälsovårdsnämnderna också anställt personal med annan utbildning än hälsovårdsinspektörsutbildning. Exempel på detta är veterinärer för den livsmedelshygieniska verksamheten, stadsläkare och personer med teknisk kompetens. Under senare tid har hälsovårdsnämnderna i vissa större kommuner även tillsatt personer med juridisk och administrativ utbildning som förvaltningschefer med administrativa och organisatoriska uppgifter under hälsovårdsnämnderna. Några väsentliga problem i det dagliga praktiska arbetet torde detta såvitt jag förstår i regel inte ha medfört. Men som jag har nämnt i mitt svar befriar en sådan organisation inte kommunen från skyldigheten att ha hälsovårdsinspektör anställd. Nu har utredningen att se över detta. Herr Johansson i Hållsta är ju med i utredningen, så ni får tillfälle att diskutera dessa frågor, men eftersom jag blev uppfordrad här har jag velat göra detta tillägg. Allra sist kanske jag också skall nämna att vi har ett besvärsärende i en sådan här fråga. Detta besvärsärende har vi inte tagit ställning till. Det kommer att ske före sommaren.

Herr talman! Herr Lindahl i Lidingö har frågat om jag ämnar vidta någon ändring i åldersgränsen för SJ:s pensionärsrabatt i anslutning till den sänkning av pensionsåldern som genomförs fr.o.m. den 1 juli 1976. Herr Andersson i Örebro har frågat om man kan förvänta att initiativ tas från min sida för att sänka åldersgränsen för det s.k. 67-kortet till 65 år fr.o.m. den 1 juli 1976 då pensionsåldern sänks till 65 år. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Till herr Andersson vill jag först säga att det s.k. 67-kortet som villkor för köp av pensionärsbiljett slopades redan år 1974. Med sänkningen av den allmänna pensionsåldern till 65 år följer naturligen också en motsvarande anpassning av åldersgränsen för SJ:s pensionärsrabatt. Regeringen kommer inom kort att fatta beslut härom.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Norling för svaret. Självfallet är jag medveten om att man tog bort 67-kortet 1974, men begreppet som sådant finns ännu kvar. Det svar statsrådet har givit är positivt, och jag vill bara tacka för det. Många har undrat om det skulle komma något besked. Vi tackar nu för det.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för det positiva svaret på min fråga. Det är många pensionärer och inte minst blivande pensionärer som frågar mig om det blir någon ändring av åldersgränsen för SJ:s pensionärsrabatt i anslutning till sänkningen av pensionsåldern vid halvårs "skiftet. Jag har låtit den frågan gå vidare till statsrådet. Att den här frågan tilldrar sig ett stort intresse bekräftades häromdagen ningsvåldets negativa effekter av en järnvägstjänsteman som berättade att han ofta på den senaste tiden fått samma fråga i biljettluckan. Eftersom pensionärer vill veta hur det skall bli, är det bra att den här informationen kan lämnas redan nu, dvs. ca 4 månader före ikraftträdandet av bestämmelsen. Att regeringen inom kort skall fatta beslut härom hälsar jag därför med största tillfredsställelse. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag har uppmärksammat de forskningsresultat som visar massmedievåldets negativa inflytande på särskilt barn och ungdom, om jag avser att vidta några åtgärder i anledning av de forskningsresultat som redan föreligger och om jag är beredd medverka till att forskningen på området främjas. Vidare har fru Lantz frågat mig om nedtoning av våldet i massmedia. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Frågan om effekter av våldsinslag i massmedierna har aktualiserats i olika sammanhang. Senast skedde det efter de kritiska granskningar av kulturutbudet för barn som gjorts av olika organisationer. Jag delar herr Gustavssons och fru Lantz oro inför förekomsten av s.k. underhållningsvåld i massmedierna. Det är glädjande att de landsomfattande studiekampanjer om barnkultur och föräldrautbildning som inletts tar upp innehållet i kulturutbudet för barn till kritisk debatt. En förbättring av barnens situation förutsätter att vuxna på ett mer aktivt sätt engagerar sig i barnens livsvillkor och medverkar till att kvaliteten i barnens upplevelser ökar. Jag finner de initiativ som tagits av stort värde. Jag vill också erinra om det viktiga arbete som utförs i förskolor och fritidshem samt av barnoch ungdomsorganisationer för att förbättra de ungas fritidsmiljö. Där utnyttjas i ökad utsträckning olika konstnärliga uttrycksformer i verksamheten, vilket bidrar till att barn och ungdom själva utvecklar en kritisk hållning mot de delar av kulturutbudet som är undermåliga. För att en debatt om effekten av våld i massmedierna skall bli konstruktiv krävs att det bedrivs en kontinuerlig forskning om massmediernas påverkan på människors beteenden och handlingsmönster samt att forskningsresultaten presenteras på ett sätt som gör dem tillgängliga för en allmän debatt. Det är min förhoppning att de ökade resurser som på senare år ställts till forskningens förfogande skall göra det möjligt att utvidga även forskningen rörande massmediepåverkan. Med nuvarande forskningsorganisationer ankommer det som bekant på berörda forskningsinstitutioner och forskningsråd att själva bestämma vilka projekt som skall genomföras. Det är en svår uppgift att bedöma resultaten av den hittillsvarande forskningen om effekten av våldet i massmedierna. En rad mätproblem är förknippade med forskning om mediernas verkningar på lång sikt. Olika omständigheter hos den enskilde påverkar också resultatet. Forskarna på området har allmänt omvittnat dessa svårigheter, och det är tvivelaktigt om man f. n. kan peka på några entydiga forskningsresultat beträffande effekten av våld i massmedier. Detta utesluter självfallet inte att en skadlig effekt föreligger — detta är tvärtom sannolikt. Bristen på entydiga resultat försvårar emellertid bedömningen av hur påverkan sker och hur stark den skadliga effekten är i förhållande till andra faktorer som påverkar människor. Det är nödvändigt att i diskussionen om olika åtgärder för att begränsa våldsinslag i massmedierna väga in fler faktorer än frågan om den eventuella skadliga effekten av sådana inslag. Det krävs vidare ett arbete på lång sikt om man på ett avgörande sätt vill motverka skadliga effekter av massmediernas våldsinslag. Ändå kan naturligtvis mera kortsiktiga åtgärder behövas. Jag vill erinra om att den pågående radioutredningen bl.a. har att se över det avtal som reglerar programverksamheten och som innehåller allmänna riktlinjer för denna. Det arbete som nu görs för att förbättra barnens kulturella situation sker i samråd med barnpsykologisk sakkunskap. Så har t.ex. ledamöter med denna inriktning knutits till utbildningsdepartementets barnkulturgrupp, det nytillsatta barnfilmrådet och barnfilmnämnden.

Herr talman! Jag tackar för svaret som jag har fått av utbildningsministern. Även om det i svaret finns en del positiva inslag konstaterar jag att svaret på mina frågor var något undvikande. Statsrådet går runt de verkliga problemen lik katten kring het gröt. Statsrådet gör gällande — liksom statsrådets företrädare i ett interpellationssvar till mig för snart sju år sedan — att vi inte har tillräckligt entydiga forskningsresultat angående effekterna av våld i massmedia för att vidta åtgärder. Jag är medveten om att vi behöver mera forskning på det här området, och det har jag efterlyst i min interpellation. Men jag vill också hävda uppfattningen att vi redan i dag har så mycket material att det finns utrymme för initiativ. Statsrådet åberopar i inledningen av svaret vad som nu görs exempelvis från olika organisationers sida och likaså det arbete som sker i förskolorna för att föräldrarna, som det står, skall engagera sig i barnens livsvillkor och medverka till att kvaliteten i barnens upplevelser ökar. Statsrådet anser att de initiativ som tagits är av mycket stort värde, och det tycker även jag. Men om barnen sedan matas med massmedievåld innebär detta sannolikt att det uppstår konflikter som kan vara mycket besvärande. Min utgångspunkt — såväl för den interpellation jag fått svar på här i dag som för den interpellation jag ställde 1969 — är att våld inte hör hemma i en demokrati. Vi vet att våldet sedan urminnes tider har spelat en viss, kanske stor roll i umgänget människor emellan, men vi vet också att försöken att lösa konflikter medelst våld inte varit särskilt framgångsrika. Ingen annan tidsålder har väl på så kort tid som den vi lever i upplevt så snabba och genomgripande förändringar — en tidsålder där massmediernas inflytande och påverkan fått en dominerande roll. På kort tid har särskilt barn och ungdom blivit mycket stora massmediekonsumenter, och dagens människor konfronteras med våldet på ett helt nytt sätt. Våldet har nämligen via TV-skärmen kommit in vardagsrummen, och våldsinslagen — det är det jag tycker är mycket allvarligt — glorifieras mycket ofta. Den som slår bäst eller skjuter säkrast blir hjälten. Jag skulle tro att statsrådet och jag är överens om att våldet inte hör hemma i en demokrati. Om det är så skall det enligt min mening vara en självklar uppgift för den främst ansvarige för kulturutvecklingen i landet att medverka till att människorna — då i första hand barnen — inte matas med TV-våld. Det borde ha varit självklart för statsrådet att reagera även om det inte finns några djupgående vetenskapliga undersökningar. När jag tar del av statsrådets svar finner jag några egendomliga formuleringar.

Men, säger statsrådet: ”Detta utesluter självfallet inte att en skadlig effekt föreligger, detta är tvärtom sannolikt.” Vad menar då statsrådet med en konstruktiv debatt? När det gäller forskningsresultatens tillgänglighet utgår jag från att statsrådet, med den position ett statsråd har, skall kunna tillgodogöra sig forskningsresultat. När statsrådet medger att det är sannolikt att en skadlig effekt av våld i massmedia föreligger bör statsrådet, med utgångspunkt i sitt eget medgivande, kunna föra en konstruktiv debatt och även kunna ta initiativ. Statsrådet säger i inledningen till sitt svar att han delar interpellantens och frågeställarens oro inför utvecklingen och inför förekomsten av det s.k. underhållningsvåldet i massmedia. Jag vill vidare säga att statsrådet har möjlighet att utvidga debatten från frågeställningen om våldet hör hemma i en demokrati. Statsrådet har därtill möjlighet att deklarera en viljeinriktning när det gäller hur massmediavåldet skall elimineras. I fråga om forskning är vi inte helt utan material, det känner statsrådet säkerligen till. Jag nämnde tidigare att jag framställde en interpellation 1969. Den gången frågade jag dåvarande statsrådet om han uppmärksammat de undersökningar som gjorts av Nationella kommittén för studium av våld i USA. Den utredningen fastslog att våld i TV uppmuntrar till olika former av våldsorienterat uppträdande och skapar moraliska och sociala värderingar som är oacceptabla i ett civiliserat samhälle. — Det är sju år sedan dess, och flera undersökningar har redovisats. För några dagar sedan fick jag Sveriges Radios Publikoch programforskning, informationsblad nr 1. Där ställs frågan: Jag skall citera en del av vad som står i detta informationsblad. Bl. a. står det: ”En nyligen avslutad SR/PUB-undersökning som sammanfattar ett stort antal nordiska undersökningsresultat, försöker ge några svar på den frågan. Forskningen på det här området är visserligen både fragmentarisk och skev. Men sammantagna ger undersökningarna ändå både allmän kunskap om, och belysande exempel på, de intryck barn tar av TV i sina handlingar, normer, värderingar och kunskaper — på kort och lång sikt. Ett par exempel på nordiska resultat: Det råder inget tvivel om att TV ofta har ett inflytande på förskolebarnets aktiviteter. Oftast märks detta samma dag eller dagen efter det att barnet tittat. En mer långsiktig påverkan märks främst vid populära programserier. Barn kan imitera våldshandlingar som de sett på TV. TV kan också ibland vara en bidragande orsak till att barn själva blir aggressiva.

Det är avtrubbande genom att det minskar förmågan att reagera mot våld och våldsverkare och genom att det ökar benägenheten att reagera med eget våld. Herr talman! Är inte det material som finns tillgängligt och som visar massmediavåldets negativa påverkan och effekter tillräckligt för att statsrådet redan nu skall gå till handling? Jag efterlyser alltjämt ett mera preciserat svar på frågan om statsrådet har för avsikt att verkligen ta initiativ i den här väsentliga frågan.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret på min fråga. Jag har frågat utbildningsministern vilka initiativ han tänker ta för ningsvåldets negativa effekter att få en nedtoning av våldet i massmedia, och utbildningsministern har svarat mig att han delar min oro inför förekomsten av underhållningsvåld i massmedia. Våldet behandlas sensationsmässigt i massmedia, tidningar, radio och TV liksom i massproducerade filmer och böcker. Där förekommer i stor utsträckning inslag av människoförakt, förhärligande av våld och ren spekulation i det intresse som våld trots allt väcker. Detta sätt att presentera våldet menar jag kan ge impulser till ytterligare våldshandlingar, och det är också väl dokumenterat i olika forskningsresultat. Utbudet av underhållningsvåld, deckare och Västernserier har ökat under årens lopp från tvåkanalssystemets startår. Det heter i den s.k. Kanalutredningen att under senare år har utbudet av deckare blivit mer omfattande och båda kanalerna sänder dem nu regelbundet under fasta rubriker. En mycket missvisande slogan, nämligen ”vårt behov av skräck”, tycks ha blivit något slags legitimation för en utveckling mot allt enklare och brutalare former av underhållningsvåld. Nutidens människor har nog av våld och skräck i sin vardag utan att massmedia behöver bre” på. I stället borde massmedia vara försiktiga i utbudet av det fiktiva våldet, så att människorna förmår reagera om det verkliga våldet når oss. Många forskare har också börjat uppmärksamma effekterna av de populära våldsprogrammen. Det understryks från sådant håll att även om vi inte alla blir direkt aggressiva, leder tittandet kanske till en lång tillvänjning vid våldet, så att vi mer och mer avtrubbas i våra reaktioner och accepterar våld som ett adekvat medel att lösa problem och konflikter. Barn tar i synnerhet skada av att se våld i massmedia. Det är forskare numera ense om. Våldsinslag i TV har en mönsterbildande effekt och stimulerar till aggressivt beteende hos barn. Barn ser mycket på TV och barn med otrygga hemförhållanden ser mer på TV än trygga barn och ser dessutom särskilt mycket på våldsfilmer. Barn som har en dålig kontakt med sina föräldrar väljer ofta hjälten i TV:s deckarserier till pappagestalt att likna och identifiera sig med. Barn ser i genomsnitt mer på TV än vuxna. En nioåring t.ex. ser varje dag två timmar på TV. Barn i åldersgruppen 9-14 år ser lika mycket på TV efter klockan halv tio på kvällen som vuxna gör. Tre fjärdedelar av alla barn i åldersgruppen 3-6 år hade 1966, då Sveriges Radio gjorde en tittarundersökning, sett något avsnitt av ”High Chapparal”. Barn översköljs med andra ord varje dag av bilder med våld i TV, i serier och på film. Även här har forskare pekat på olika negativa effekter av att se på våld. 1. Att se på våld har en mönsterbildande effekt: barnen som om och om igen ser våldshandlingar, särskilt om dessa verkar riktiga och leder till rättvisa och lyckade slut, får intrycket av att det här är ett bra sätt att lösa problemen på. 2. Det får en utlösande effekt: hos barn som tidigare behärskat sina impulser att göra andra illa kan våldsscener leda till att de själva övergår till våld. I en undersökning, där mödrar i största allmänhet fick tala 'om vilka program som påverkat barnens lekar och beteenden, framkom att barnen i detta avseende ofta tagit intryck av både barnprogram och vuxenprogram. De vuxenprogram som nämndes var oftast underhållningsprogram, deckare och vilda västern. Barnen lekte t.ex. cowboy, sköt och slogs eller identifierade sig med en viss agent. 3. Så får våldstittandet en tillvänjningseffekt: den som tittar mycket på våld blir van och reagerar inte medlidsamt mot den som blir utsatt för våld. TV har ett stort ansvar vär det gäller programutbud, inte minst för barnen, med tanke på hur mycket barnen okritiskt tittar på och anammar TV-programmen. Man kan konstatera att underhållningsvåldet negativt påverkar både barn och vuxna. Det vore befogat med litet mer initiativförmåga från herr Zachrissons sida för att medverka till en nedtoning av underhållningsvåldet främst i TV och att i stället befrämja ett programutbud av annan karaktär. 1. Hur ser ni på förekomsten av underhållningsvåld i TV? 2. Kommer några initiativ att tas för att åstadkomma en minskning av denna typ av programutbud?
Herr talman! Låt mig först upprepa att jag tror att vi alla är överens om att denna fråga är av utomordentligt stort och centralt intresse. Ingen av oss är någon vän av underhållningsvåld, vare sig i TV eller någon annanstans. Det tror jag inte vi behöver vare sig träta eller tvista om. Herr Gustavsson i Alvesta beskrev detta problem som ett grötfat som man går runt. Jag måste säga att herr Gustavsson i sin beskrivning lade ordentligt med gröt i fatet. Jag skulle i och för sig kunna bidra med olika exempel som vi inte gillar. Men herr Gustavsson gick omsorgsfullt runt problemet och gav såvitt jag förstår inte ett enda förslag till vad han tycker att vi skall göra. Det är väsentligt att forskning bedrivs på detta område; det är vi helt överens om. Vi har också en omfattande sådan forskning. Den forskningen är icke så entydig som herr Gustavsson vill göra gällande — det tycker jag att man ärligt bör erkänna och inte bara läsa upp vissa excerpter ur en del forskningsresultat. Men det för mig väsentliga är det konstruktiva bidrag som vi kan ge för att få en annan ordning till stånd. För mig är det då helt avgörande att man ger barn och ungdom en kritisk skolning, att vi får aktiva barnoch ungdomsorganisationer, en vital förskoleverksamhet och en vital skola på alla områden, som kan skapa den kritiska distans till våldet som är nödvändig. Självfallet är det precis lika viktigt att ha en aktiv föräldraopinion. ningsvåldets negativa effekter Att en föräldrautbildning kommer till stånd både i folkbildningsarbetet och i andra sammanhang som tar upp problemet ser jag också såsom utomordentligt viktigt. Sådana initiativ har tagits på en hel del områden — jag har inte något behov av att räkna upp hela listan på sådana initiativ, eftersom ni känner dem lika väl som jag, även om ni för tillfället inte vill låtsas om det. Bland de forskningsresultat som har lagts fram är, tycker jag, de som presenterats i anslutning till barnmiljöutredningen är mest intressanta. Rita Liljeström har gett oss en bild av vad det är för slags initiativ som måste tas för att vi skall komma till rätta med den här typen av bekymmer. Vad det handlar om är att ge barnen en sådan miljö och ett sådant sätt att leva, både i hemmen och ute i samhället i stort, att de också kan ta det våld som — jag beklagar, herr Gustavsson — troligen måste finnas även i en demokrati. Jag vet inte hur herr Gustavsson brukar rösta när vi diskuterar försvar och trafikpolitik i den här kammaren, men utan tvivel håller vi oss i samhället på många nivåer med aktiviteter som inte är helt utan våldsinslag. Nå, säger man då, men underhållningsvåldet i TV är ju så förfärligt. Ja, visst finns det slappa programinslag i TV som ingen av oss gillar, men jag tycker det är ett påhopp på Sveriges Radio och orätt att bara vara negativ, eftersom få grupper har gjort så mycket när det gäller barnfilm och barnkultur som de som jobbar med barnprogram på Sveriges Radio. Jag tycker vi har en utomordentligt god programverksamhet på det området. — Jag brukar visserligen sällan vilja uttala mig om programmen, men om jag får göra det i det här allmänna hänseendet, hoppas jag att herr talmannen har överseende med mig. Det är enligt min mening nödvändigt att här relativt rejält säga ifrån att Sveriges Radio i detta avseende har ett självständigt ansvar, och jag tycker att man där har levt upp till det ansvaret mycket bra när det gäller barnprogramverksamheten. På frågan om vad jag skall ta för initiativ vill jag svara att det vore intressant att få höra något förslag. Jag vet inte om fru Lantz är inställd på censur av TV-program — det lät nästan så i hennes anförande. Det finns ett avtal mellan staten och Sveriges Radio vilket reglerar hur programverksamheten skall utformas. Vi har f. n. en radioutredning — den hänvisade jag till i mitt svar — som reglerar hur programverksamheten skall utformas, och dess uppgift är att överväga, om andra åtgärder kan vidtas för att man skall kunna möta den här typen av debatt och diskussion om programverksamheten i radio. Jag skulle hälsa med tillfredsställelse att vi kunde låta den diskussionen fortsätta att växa. Men det avgörande — jag upprepar det — är de konkreta insatser vi gör för att skapa en bättre livsmiljö och bättre kulturmiljö för barn och ungdom. Det gör vi f.n. med rader av initiativ på det barnkulturella området. Jag tar för givet att herr Gustavsson med de stora ord som han har använt i det här sammanhanget är beredd att mycket kraftigt gå emot de tendenser till att bibehålla kommersiella inslag i barnkul tursammanhang som vi så ofta ser exempel på — för allt i världen t.o.m. i denna kammare.
Herr talman! Herr Zachrisson frågade mig om jag är anhängare av censur av TV-program. Det är jag givetvis inte. Vad jag vill komma åt är den upptrappning av underhållningsvåldet som har skett under de senaste åren. Det kan inte vara obekant för herr Zachrisson att vpk i motioner har lagt fram förslag om hur man skall få ett annat programutbud i Sveriges Radio. Vpk har protesterat mot den utarmning av programverksamheten som har ägt rum. Vpk har protesterat mot att de egenproducerade programmen blir färre och inköpen från utländska TV-bolag — främst från USA och Västeuropa — blir fler. Vpk har protesterat mot det ökade utbudet av underhållningsvåld och allt vad det för med sig. Och vpk har också varit väldigt kritiska mot budgetnedskärningen, som har fått till effekt att man har tvingats att minska det egenproducerade programutbudet. Det är självklart att vi skall ge barnen en bättre livsmiljö; det kämpar vi väl alla för. En sådan bättre miljö skapar vi förstås genom en bra förskoleverksamhet och genom en bra skola som får en mer social funktion, och vi gör det i samverkan mellan hem, skola och förskola. Men det finns ingenting som säger att man inte för den skull kan ta initiativ när det gäller nedtoning av underhållningsvåldet i TV — det är ju en helt annan sak. Och det vore väl befogat att herr utbildningsministern, som ändå är den politiker som har det största ansvaret för massmediepolitiken i landet, tog något initiativ för att få bort underhållningsvåldet i TV. Vi vet ju hur negativt både barn och vuxna påverkas av det våldsförhärligande som förekommer. Jag efterlyser fortfarande inte ett allmänt positivt uttalande om den oro som herr Gustavsson i Alvesta och jag känner, utan initiativ för att helt enkelt ta bort underhållningsvåldet.